Herr talman! Svensk politik är på väg in i en ganska dramatisk förändring, och det syns mycket tydligt här i kammaren i dag. Den gamla blockpolitiken är faktiskt död. Finansministern — föregiven socialist — lägger borgerliga skatteförslag och dödförklarar grundläggande socialdemokratisk ideologi som ersätts med tankar om socialekonomisk effektivitet. Det uppstår naturlig oro bland de socialdemokratiska gräsrötterna, och Bengt Westerberg ilar till försvar för finansministerns nya skattepolitik och säger sig vilja hjälpa till mot den socialdemokratiska oppositionen. Den nya skattepolitiken är en utpräglad högerpolitik — de redan rika skall få rejäla skattesänkningen medan låginkomsttagarna inte får några. Skattelindringen som kostar statskassan ungefär 60 000 milj.kr., skall betalas genom vidgad moms och punktskatter, som i första hand drabbar låginkomsttagarna. Moms på energi och persontransporter gynnar energislöseri och miljöförstöring och flyttar energibeskattningen från industrin till hushållen. Moms på tidningar kommer att slå ut stora delar av vår press och hämmar därför det fria ordet. Med tanke på den debatt som har förts den senaste tiden känns det märkligt med finansdepartementet som det främsta hotet mot det fria ordet, som är en sådan omistlig del av vår demokrati. Wibble och Tobisson har det svårt en dag som denna — att gå hårt åt finansministern vore en ren självstympning. Han för ju deras politik. Det är tydligt att vi i Sverige har fått ett nytt politiskt block — den nya högern. Vad är det som kännetecknar den nya högern? Det är ett politisk block för tillväxtfundamentalister — fundamentalister är ett populärt ord i dag. Blocket satsar all sin politiska kraft på att ständigt öka den materiella förbrukningen och den oreflekterade ekonomiska tillväxten utan tankar på tillväxtens innehåll. Allt som ökar den ekonomiska tillväxten, mätt som ökning av bruttonationalprodukten, är bra för landet, hävdar den nya högern. Ett penningomsättningsmått har förvandlats till ett välfärdsmått. Det är slående att höra Tobisson säga att det vore fruktansvärt om Sverige hamnade längst ner i tillväxtökningsligan. Han ser detta som en tävlan — bryr sig inte om innehållet. Det är ganska ruskigt! All vår kunskap visar att ständigt ökad materiell förbrukning ger oss alla del av den miljöförstöring som nu skenar runt om oss. Bara genom att blunda kan man inbilla sig att allt är som förr. Den nya högern, som består av socialdemokratins ledning, folkpartister och moderater, är ett kapitalorienterat block, och därför vill det nu avveckla valutaregleringen helt och det snarast. Riksbankschefen Dennis menar att vi i Sverige trots detta skulle kunna bevara en viss ekonomisk-politisk handlingsfrihet. Det är klart att han måste hysa den uppfattningen, annars hotas han att reduceras till en expeditör av beslut fattade i Bryssel. Det kan knappast vara en önskesituation för handlingskraftiga personer som Feldt och Dennis. Miljöpartiet de gröna motsätter att denna avveckling sker, utan att vi i Sverige har tagit reda på konsekvenserna i förväg. Mot bakgrund av denna vilja att på allt sätt hindra Sverige från att kunna bedriva någon form av självständig ekonomisk politik blir det naturligt att förstå hur det kan komma sig att riksdagen i dag med all säkerhet kommer att säga nej till att den skall uttala sig för att Sverige skall bibehålla sin riksbank och att den svenska myntenheten skall vara den svenska kronan som miljöpartiet de gröna har krävt. Detta är alltså inledningen till den stora kapitulationen. Vi ser hur högerblocket i svensk politik steg för steg manövrerar oss in i den västeuropeiska ekonomioch militäralliansen EG, en allians som nu skall byggas upp med en egen polis, ett eget försvar, en centralbank och en enhetlig västeuropeisk valuta , gemenligen förfranskad till ecu. Syftet med denna västeuropeiska maktallians är att bygga ett starkt block, som kan hävda sig ekonomiskt, militärt och politiskt gentemot omvärlden. Till detta säger miljöpartiet de gröna ett bestämt nej. Däremot säger vi ett bestämt ja till ekonomiskt samarbete, som respekterar länders olikheter och självbestämmande och som bidrar till solidaritet mellan alla länder i världen och deras folk. Världen är långt mer än EG. Till finansminister Feldt måste det sägas att han är utomordentligt skicklig jämfört med de klantar som skötte svensk ekonomi före honom — Bohman och hans pojkar. Det är trots allt betydligt trevligare att färden mot ekologiska katastrofer går till musik och är guldbeströdd än att den går till tonerna av de jeremiader och den usla ekonomi som kännetecknade den borgerliga regeringsperioden. Det finns en skiljelinje i svensk politik, och den är ganska markant. Den går mellan tillväxtfundamentalisterna och de partier som hävdar dels att vi i Sverige har ett övergripande överlevnadsansvar som sträcker sig bortom det egna landet och nu levande generationer, dels att den gällande normen i ekonomisk politik inte borde vara att leva i lyx och överflöd nu och låta kommande generationer stå för kostnaderna. De partier som står för denna skiljelinje är de blågröna, de gröna och de grönröda. Mellan dessa partier finns i dag en begynnande gemensam syn på vilka problem som är de framtidsavgörande. De föreslagna lösningarna är inte gemensamma. Till Gunnar Björk vill jag säga att anledningen till att vi i miljöpartiet inte ställer oss bakom centerns reservation är att ni har lierat er med ett utpräglat och extremt tillväxtparti, vars politik står i direkt motsättning till den politik som centern säger sig vilja föra. Det är centern som har hamnat på fel sida i den här reservationen. De får skylla sig själva — det är förhoppningsvis ett misstag. Miljöpartiet de gröna har framhållit behovet av att minska den materiella förbrukningen i samhället och världen. Detta kan ske med förhållandevis enkla medel som t.ex. genom att sänka hastigheterna på våra vägar, höja drivmedelsskatterna, utveckla återanvändning och komma bort från massan av engångsförpackningar. Inom energiområdet har partiet anslutit sig till en gammal centerpartiidé, nämligen den att skatt skall läggas på energiråvaran. Centern har applicerat den på uran, och miljöpartiet de gröna har utvidgat detta till alla fossila bränslen, uran och torv. En skatt på själva energiråvaran leder till att den som har energieffektiva processer gynnas. Därmed kan energianvändningen och slöseriet minska. De inhemska förnybara energierna får ett försprång, och det kommer att minska miljöbelastningen. Ett led i detta arbete är att på allvar satsa på spårbundna kollektiva transporter, och då hjälper inte regeringens löjliga 10 000 milj.kr. på tio år när dessutom 2 000 milj.kr. av dessa redan är ianspråktagna för Grödingebanan. Regeringens stolta planer måste ställas i relation till de belopp som totalt satsas på bilismen i det svenska samhället. Det rör sig om ca 90 000 milj.kr. per år. Under tioårsperioden blir det ungefär 100 gånger mer än den omtalade järnvägssatsningen. I framtidsarbetet måste ingå en tunnel under Öresund enbart för järnvägstrafik, så att vi får en möjlighet att minska den förödande belastningen på miljön i södra Sverige. Enligt miljöpartiet de gröna går det inte att ta regeringens trafikpolitik på allvar. Detta är tankegångar som helt avviker från dem som presenteras inom kommittén för indirekta skatter, där man genom momsbeläggning av energi och reduktion av punktskatter medvetet vill gynna energislöseri och energiformer som är miljöförbrukande. Till detta kommer momsbeläggningen av persontransporter, som medvetet missgynnar goda kollektiva transportalternativ. Den samlade nya högerns förstörelsepolitik blir på detta sätt mycket tydlig. Om riksdagen faller för utredningens förslag kan vi helt glömma de beslut som riksdagen fattade i maj 1988. Det enda rimliga är då att fatta nya miljöpolitiska beslut med rakt motsatt verkan jämfört med de tidigare. Det vore schyst av finansministern att klart deklarera att miljön får helt underordna sig de kortsiktiga ekonomiska triumferna. Efter vad vi kan förstå delas de nya energipolitiska — och därmed också miljöpolitiska — signalerna från skatteutredningen av alla partierna i det nya högerblocket. Miljöpartiet de gröna motsätter sig alla försämringar av den nu gällande miljöpolitiken, som redan är långt ifrån acceptabel. Partiet ser de förändringar som nu aviseras som klara och entydiga inslag i anpassningen till den västeuropeiska ekonomioch militäralliansen EG. Det är miljöpartiet de grönas bestämda uppfattning att vi måste förskjuta beskattningen från mänskligt arbete till råvaror och energi. Beskattningen av mänskligt arbete kan bli ett verksamt instrument i arbetet för en aktiv regionalpolitik på temat ”Hela Sverige ska leva”, och därför vill miljöpartiet de gröna variera arbetsgivaravgifterna så att de blir lägre i våra stödregioner och inom vården, och därmed relativt högre i storstadsområdena. Bortfallet av medel kan kompenseras bl.a. genom höjda skatter på drivmedel och skattebeläggning av flygbränsle, kombinerat med delkompensation för dem som bor i glesbygder utan rimlig kollektivtrafik. Miljöpartiet de gröna säger nej till det onyanserade förslaget från skatteutredningarna att avdragsrätten för arbetsresor helt skall slopas för alla som bor mindre än fem mil från sin arbetsplats. Det måste finnas bättre lösningar. De förändringar som fordras för att komma bort från dagens slöseri måste i första hand kunna genomföras med hjälp av de marknadsekonomiska krafterna. Med hjälp av skatter och avgifter skall industrin och konsumenterna fås att välja miljörimligare processer och produkter. Det är en gammal erfarenhet att både konsumenter och producenter är kostnadsmedvetna. På detta område har miljöpartiet de gröna under den allmänna motionstiden väckt en lång rad motioner. Våra erfarenheter visar oss att aktiva och medvetna konsumenter faktiskt kan svänga en hel bransch. De numera klorfria blöjorna är ett bra exempel på vad kvinnors inköpskraft kan betyda. Därför är det enligt miljöpartiet de gröna av största betydelse att vi bygger ut konsumentinformationen och rådgivningen, så att en effektiv sådan finns tillgänglig i alla kommuner och får anslag av sådan omfattning att den kan verka och bli känd. Enligt all marknadsekonomisk teori är det ju den kunnige konsumenten som genom sina medvetna val skall styra produktionen. Låt oss hjälpa till med detta, och låt inte konsumenterna helt utlämnas åt oblyg reklam! På den punkten finner man ofta egendomliga stämningar hos speciellt moderater och folkpartister ute i kommunerna, där de oftast motarbetar konsumentupplysningen i stället för att verkligt kraftfullt stödja den kunnige konsumenten i dennes val. När det inte hjälper med en fungerande och ansvarsfull marknadsekonomi, och inte heller konsumenterna rår på förstörelsearbetet, måste vi få tvingande lagar och bestämmelser som för arbetet mot miljöförstöringen framåt. En finansdebatt i Sverige kan inte längre bara röra sig om frågor kring räntor, utlandsskulder, bytesbalans och allt det andra, som visserligen är viktigt. Den måste, för att kunna vara i sitt rätta sammanhang, också beröra våra livsförutsättningar och hur den förda politiken påverkar dem. I dag vet vi mycket väl att den konsumistiska livsstil som vi har lagt oss till med i den industriella världen är fullkomligt förödande för oss, våra barn och deras barn. Fortfarande är den allmänna tron, speciellt inom det nya högerblocket och hos alla dess internationella vänner, att världen går att rädda med en del små tekniska finesser och att tekniken alltid kommer till vår räddning. Det är denna naiva syn på ekonomi som vi inom miljöpartiet de gröna inte kan acceptera. Detta gör det svårt att meningsfullt föra en debatt, eftersom uppfattningen om var de stora problemen finns och om vad som måste göras är så olika — det finns en avgrund mellan verklighetsbeskrivningarna. Miljöpartiet har lagt fram ett balanserat budgetförslag, där partiet har presenterat de konkreta förändringar i skattepolitiken som fordras för att vi skall få ett uthålligt, resursbevarande samhälle och kunna föra en politik till fromma för det svenska folket på lång sikt. Vi kan inte acceptera den ledande maximen i svensk politik: ”Lev nu och betala sen” eller, som den egentligen skall lyda: ”Ös på nu och låt andra betala”. Det är därför som det behövs ett levande alternativ i svensk politik — ett alternativ för solidaritet i god svensk tradition, i kontrast till den krämarhållning som kännetecknar dagens politik, utförd i skön förening av den nya högern. Jag vill passa på att yrka bifall till av miljöpartiet undertecknade reservationer samt reservation 118.

Herr talman! Det jag tog upp i mitt anförande som gällde miljömålet var det faktum att miljöpartiet har en reservation, som är riktad mot en reservation från folkpartiet och centern, inte mot majoriteten. Den viktigaste miljöfråga som vi har diskuterat i dag och under lång tid är möjligheterna att påverka finanspolitiken också ur miljösynpunkt. Jag tycker det är rätt fantastiskt att miljöpartiet saknar åsikt i den frågan. I den frågan väljer miljöpartiet att reservera sig mot dem som vill driva miljöaspekterna hårdast!
Herr talman! Carl Frick påstod med en del lustiga ordvändningar att det där med tillväxt egentligen bara var pest och pyton. Jag vill bara säga att effekten av den politik som Carl Frick förordar verkligen är pest och pyton, därför att hans politik innebär att man slänger ut barnet med badvattnet. Det blir inga resurser för de viktiga miljöinsatser som vi i folkpartiet anser helt nödvändiga. Med Carl Fricks politiska saklighet tycker jag därför det är mycket dåligt beställt. Får jag sedan fråga: Det kan väl inte göra någon skillnad om vägen mot katastrof är guldkantad eller gruskantad, om katastrofen ändå infinner sig?

Herr talman! Jag är helt medveten om att det saknas förutsättningar för ett meningsfullt tankeutbyte mellan Carl Frick och mig, men jag skall ändå kommentera två begrepp som Carl Frick använde. Det ena var ”högerblocket”, dit han förde även den socialdemokratiska partiledningen. Det må vara — det intressanta är själva begreppet ”högerblock”. Alldeles tydligt ställer sig Carl Frick till vänster. Det anförande han höll här vill jag beteckna som vänsterextremistiskt. Det andra nya begrepp vi fick höra var ”tillväxtfundamentalister”. Det hade ju kunnat vara idé att skälla oss som utgör majoriteten för ”betongfundamentalister” — det hade åtminstone inte placerat Carl Frick till vänster. I stället talar han alltså om ”tillväxtfundamentalister”. Det är om något en motsägelse i sig självt. En fundamentalist slår vakt om det bestående. Vi moderater arbetar för förbättringar. Den verklige fundamentalisten här i kammaren är Carl Frick.

Herr talman! Jag föredrar att börja bakifrån, med Lars Tobisson. Fundamentalister är personer som har en närmast religiöst fanatisk tro på att det de står för är riktigt. Det vi i miljöpartiet upplever är att det finns grupper i det svenska samhället som är närmast religiöst fanatiskt hängivna tillväxten: fundamentalister. De bryr sig över huvud taget inte om konsekvenserna beträffande miljöförstöring och annat av den politik som de för. De är helt fascinerade av att se kapitalet öka. Att man karakteriserar vissa människor såsom tillhörande högerblocket betyder inte automatiskt att man definierar sig själv såsom tillhörande vänsterblocket. Vi har länge sagt att miljöpartiet inte tillhör vare sig det ena eller det andra blocket. Vi går mitt emellan och vill föra den medvetna, ansvarsfulla framtidspolitik som vi står för. Vi kritiserar både höger och vänster för de dåligheter som de står för — och det står vi för. Anne Wibble säger att det är inte så viktigt hur vägen ser ut, men ofta i filosofiska sammanhang säger man att vägen är viktigare än målet. Jag måste ju säga att jag tycker att det är trevligare att vägen är stjärnebeströdd. Målet är tyvärr väldigt dystert med tanke på den politik som förs.

Herr talman! Några få ord. Carl Frick sade att vi som tycker om tillväxt inte bryr oss om konsekvenserna. Jag vill då bara uppmana Carl Frick att åtminstone läsa det anförande som jag höll för någon timme sedan och som faktiskt handlade nästan enbart om de konsekvenser som vi vill uppnå, nämligen många sociala förbättringar och möjlighet att genomföra viktiga förbättringar inom miljöpolitiken. Allt det är konsekvenser av den ekonomiska politik som vi förordar.
Herr talman! De väldigt allvarliga långsiktiga konsekvenser som den medvetna politik som i dag förs får, dem ser vi faktiskt runt omkring oss. Den accelererande miljöförstöringen är ett resultat av den politiken. Fortsätter vi på det sättet, rycker vi undan livsgrunden för oss själva. Då spelar det relativt sett ganska liten roll, om man dessutom har vackra tankar om att man vill göra andra saker. Förstör man själva livsgrunden, rasar ju allt detta som ett korthus. Det är det som vi protesterar mot, och vi vill föra en helt annan politik.

Herr talman! Kvinnorna är ungefär hälften av jordens befolkning. Men av de ansträngningar som människornas samlade arbetstimmar representerar står de för betydligt mer än hälften — närmare bestämt två tredjedelar. Trots dessa anträngningar får männen merparten av världens samlade inkomster, kvinnorna bara en tiondel. Än orättvisare är förmögenhetsfördelningen i världen. Kvinnornas del uppgår inte till mer än en hundradel. Att i en fundera över dessa fakta tycker jag känns riktigt. Det är långt kvar till jämställdhet och jämlikhet också i vårt eget land. Förmodligen är det få parlament vars finansutskott leds av ett kvinnligt presidium och det är få länder som har så många kvinnor i riksdagen som vi i Sverige. Men vi har en mer uppdelad, mer segregerad, arbetsmarknad än många jämförbara länder. Det är få yrken där män och kvinnor blandas lika. Kvinnorna dominerar låglöneyrkena. Kvinnorna får oftare belastningsskador. Personalutbildning och möjligheter till utveckling i arbetet ges framför allt männen. Man kan också ställa frågan vad den ekonomiska politik och den budget vi skall diskutera i dag betyder ur jämställdhetssynpunkt. Att kunna kombinera förvärvsarbete med barnafödande och ett ott föräldraskap, det är och förblir en nyckel till jämställdheten i övrigt. En budget som innebär en rejäl utbyggnad av föräldraförsäkringen är därför naturligtvis en glädje att diskutera just på internationella kvinnodagen. I många länder har kvinnorna farit illa av de senaste årens ekonomiska politik. Arbetslösheten har drabbat dem särskilt hårt. Det märks inte alltid i statistiken därför att man försöker manipulera den och därför att den dolda arbetslösheten — den som innebär att kvinnorna inte vågar göra sina röster hörda — har ökat. Arbete åt alla är den socialdemokratiska ekonomiska politikens främsta mål. Arbetslösheten skapar sociala klyftor. Den slår ut människor, sänker deras inkomster, rubbar självförtroende, skadar yrkeskunskaper, fräter ned mänskliga relationer, ställer människor vid sidan. Ingen uppgift är viktigare än att långsiktigt trygga arbete åt alla medborgare som vill förvärvsarbeta. Från detta har socialdemokratin aldrig vikit. Kampen för arbete är vårt adelsmärke. Och här skiljer vi oss rejält från många andra. I början av 1980-talet var det många länder som, influerade av Milton Friedmans monetaristiska läror, medvetet valde att driva en hård åtstramningspolitik och låta arbetslösheten gå i höjden. Arbetslösheten skulle användas som hävstång för att pressa tillbaka inflationen. Den inställningen fick ett visst — om än blekt — genomslag också i delar av den svenska borgerligheten. Från en del akademiker fick vi höra, att den ökning av arbetslösheten som krävdes för att få ner inflationen inte var så stor. Man hävdade att människornas förväntningar om en lägre inflation skulle anpassas nedåt så pass snabbt att anpassningsperioden med hög arbetslöshet skulle bli kort. Det krävde dock, sade man, att regeringarna inte tvekade, utan verkligen tog i med hårdhandskarna för att skrämma ned lönekraven, att de inte lät sig hejdas av arbetsmarknadshänsyn utan öppet och uttalat sade att de accepterade en höjd arbetslöshet. Det krävdes, som Milton Friedman sade, Uppmuntrade av dessa nobelprisbelönade visdomsord, satte en rad konservativa regeringar i gång med att höja arbetslösheten. Nu har vi facit. Nu vet vi vad som har hänt i de länder där åtstramningspolitiken fått råda. Nu kan vi sätta betyg på den nyliberala politiken. Resultatet är klart och entydigt. Inflationen har pressats tillbaka, det är otvivelaktigt sant. Men priset har varit högt, alltför högt. I Västeuropa steg arbetslösheten tiondel för tiondel, procent för procent, under första hälften av 80-talet. Den slutade inte växa förrän den nått upp till 11 96 — och där låg den sedan kvar, år efter år. Inflationen knäcktes — men till priset av många miljoner arbetslösa, varav åtskilliga, framför allt kvinnor, ungdomar och äldre, har kommit att ställas utanför arbeslivet under flera år. Det innebär att det nyliberala receptet misslyckades. Den ökning av arbetslösheten som åtstramningspolitiken gav blev inte alls övergående — så som de optimistiska hade trott. Den högre arbetslösheten har i stället blivit bestånde. Det finns många orsaker till det, men den kanske viktigaste är att de som drabbats hårdast av arbeslöshetspolitiken är ungdomar, kvinnor och lågutbildade, som befunnit sig i utkanten av arbetsmarknaden och haft svårt att skaffa sig fotfäste där. Det är framför allt de som har blivit arbetslösa, och när de har blivit arbetslösa har det ofta blivit långa arbetslöshetsperioder. Det gör att de fått väldigt svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden när de en gång blivit arbetslösa. Den politiska lärdomen är väldigt tydlig. Arbetslösheten måste bekämpas. Det är nödvändigt att se till att den inte stiger — för om den stiger, så blir det oerhört svårt att få ned den. Den höga arbetslösheten permanentar sig själv — det är den lärdom som den moderna nationalekonomin dragit. I politisk klartext innebär den just detta — att den konservativa åtstramningspolitiken systematiskt vältrat över krisens kostnader på dem som är svagast på arbetsmarknaden, och att de har fått bära de kostnaderna år efter år, år ut och år in. Mot den bakgrunden kan vi i Sverige vara stolta över den ekonomiska politik som gjort det möjligt att bevara den fulla sysselsättningen. Vi gav aldrig vika för de nyliberala teorierna. Vi stod fast vid kravet på arbete åt alla — och vi stod fast vid en ambitiös arbetsmarknadpolitik, mot dem som menade att den kunde skäras ned. Nu ser vi resultatet. Medan arbetslösheten i Europa ligger kvar på en högre nivå än den gjorde under 30-talets massarbetskris, har vi i Sverige i praktiken full sysselsättning — även om det finns enskilda människor som fortfarande behöver arbetsmarknadspolitikens och den ekonomiska politikens stöd och även om vi har regioner där vi vet att problemen inte är lösta. Om vi hade haft samma arbetslöshet som i Europa, skulle 500 000 människor ha varit arbetslösa — nu är siffran 80 000. Det är eft mått på den tredje vägens framgångar. Det är också ett mått på hur fördelningspolitiken drivs. Vpk, och ibland också centern, kritiserar vår fördelningspolitik — men ”glömmer” att full sysselsättning är det främsta redskap vi har för jämlikhet och rättvisa. Full sysselsättning ger en jämnare fördelning av inkomster och livschanser än en situation med hög arbetslöshet. Full sysselsättning ger också löntagarna mod och styrka att sätta kraft bakom sina ord när det gäller arbetsmiljön. Full sysselsättning bevarar facket starkt. På dessa områden är Sverige långt före andra länder i Europa. En annan förutsättning för en rättvis fördelning är sunda statsfinanser. Stora underskott i statens budget — som vi hade under de borgerliga åren — är ett säkert sätt att underminera trygghet och välfärd för folkflertalet. Stora budgetunderskott sätter staten i skuld och tvingar den att låna pengar från banker och välbärgade hushåll, som därigenom bygger upp fordringar på den gemensamma sektorn. Så sker en väldig förmögenhetsomfördelning från det gemensamma till det privata, en förmögenhetsomfördelning som efter ett tag också för med sig jättelika räntebetalningar till de nyrika fordringsägarna. Räntorna växer och växer och tränger så småningom ut fördelningspolitiska rättviseåtgärder som pensioner, sjukförsäkring och barnomsorg. Det var också därför de borgerliga på sin tid föreslog karensdagar, urholkade pensioner och sänkt delpension. Nu har vi satt stopp för det. Statsfinanserna är starka igen. För första gången på ett kvarts sekel redovisar budgetförslaget ett överskott. Staten behöver inte låna mer. Förmögenhetsöverföringen har stoppats. Det är en stor seger för en rättvis fördelning — inte minst när man betänker att detta har kunnat ske samtidigt med att pensionerna värdesäkrats, delpensionen höjts, ersättningen till de arbetslösa förbättrats, barnbidragen fördubblats och sjukförsäkringen reformerats. När den ekonomiska politiken kan visa upp så många framgångar är det kanske inte så konstigt att oppositionen är oförmögen att samla sig kring någon alternativ politik. Till finansutskottets betänkande har fogats 46 reservationer. Alla partier har vart och ett sina riktlinjer för den ekonomiska politiken, vart och ett sina riktlinjer för budgetpolitiken. En mer splittrad borgerlighet än den som nu framträder har vi inte sett på mycket länge i Sverige. Bland de få saker man lyckats ena sig om finns naturligtvis avvecklingen av löntagarfonderna. Men om samlingen mellan de tre borgerliga partierna tycks svårare och svårare att uppnå, verkar det som om moderater och folkpartister har allt lättare att finna varandra. Sju gemensamma reservationer har de. Bl.a. gäller det inriktningen av kreditpolitiken och valutaregleringen. På den sista punkten får man intrycket att moderaterna och folkpartiet inte vill ta sig tid att få en fullgod skattekontroll i samband med att valutaregleringen avskaffas. Propositionen och utskottsmajoriteten anger det som en självklar förutsättning. Fem oppositionspartier och fem allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken. Moderaternas handlar ju egentligen om det eftersträvansvärda systemskiftet. På kvinnodagen kan det vara värt att citera följande ur den moderata reservationen: ”Moderaternas alternativ innefattar strukturpolitisk omvandling genom skattelättnader och avreglering samt en ickeinterventionistisk, normbaserad uppläggning av stabiliseringspolitiken.” En som inte är så skolad i den ekonomiska terminologin skulle kunna översätta detta till: ”Fritt fram för marknadskrafterna. Politikerna skall hålla sig borta.” Och borta skall de naturligtvis hålla sig, även om kvinnornas arbetslöshet stiger osv. Herr talman! Vi är överens — alla partier — om att det svenska skattesystemet måste stöpas om. Vi behöver ett system som är enklare, mer effektivt och mer rättvist än det som vi nu har. Men nu larmas det från olika håll. En skattereform kräver, säger Lars Tobisson, att skattetrycket sänks. Men det är fel att ställa den typen av villkor. Moderaterna tar på sig ett tungt ansvar, om de försöker blockera skattereformen med den typen av argument. För det första: man måste ju kunna hålla isär frågan om skattetryck och frågan om skattesystem. Skattetrycket avgörs av de offentliga utgifternas storlek. Den uppgift som skattereformen skall lösa är däremot att få till stånd ett så effektivt och rättvist skattesystem som möjligt. Det är en uppgift som man bör kunna diskutera, oavsett hur stor man anser att den offentliga sektorn skall vara. Om Lars Tobisson låter sitt ogillande av det höga skattetrycket blockera en skattereform, blandar han alltså ihop två olika frågor och låter sin uppfattning om den ena förhindra en lösning av den andra. Det förefaller inte särskilt konstruktivt. För det andra: Ett argument, som moderaterna ibland för fram, är att någon finansiering inte behövs. Sänkningen av marginalskatterna skulle nämligen, påstår man, ge så oerhört stora ”dynamiska effekter” att skattesänkningen mer eller mindre betalar sig själv. Ibland verkar det som om moderaternas värsta optimister tror att dessa dynamiska effekter också inträder omedelbart. Om det vore så enkelt, skulle vi ha mindre att tvista om. Men vi måste ändå helt lugnt konstatera, att det inte finns några säkra belägg för hur stora de dynamiska effekterna är. Inkomstskatteutredningen har publicerat två expertrapporter, av de kanske bäst meriterade forskare som finns på det här området. De har — tyvärr — kommit till olika slutsatser. Professor Sören Blomqvist är mer optimistisk, professor Steinar Ström är mer pessimistisk. När det gäller frågan om hur lång tid det dröjer innan de dynamiska effekterna uppträder vet vi ännu mindre. Men Lars Tobisson har tydligen sina egna, pålitliga beräkningar. Det vore naturligtvis en fördel om han kunde redovisa dem för kammarens ledamöter. För det tredje: Vi vet också väl, av egen bitter erfarenhet i det här landet, vad som kan hända om statsfinanserna inte är i ordning. Vi minns — eller borde åtminstone minnas — vilka problem som orsakades av de stora budgetunderskott som Lars Tobissons partikamrater släppte fram då de var i regeringsställning. De erfarenheterna borde varna oss för ofinansierade skatteomläggningar som medför stora underskott. Avvecklingen av valutaregleringen innebär dessutom att de internationella finansiella marknaderna reagerar ännu snabbare på en slapp finanspolitik. Kraven kommer att skärpas — inte att försvagas — på en trovärdig budgetpolitik. För det fjärde: Kravet på finanspolitisk stramhet — och därmed på totalfinansiering av reformen — blir ännu viktigare i det konjunkturläge som vi har nu, med överhettning och brist på arbetskraft. En ofinansierad skattesänkning skulle ytterligare späda på inflationen. För det femte, och kanske det allra viktigaste: När moderaterna hävdar att skattereformen inte behöver finansieras, innebär det att de vill undanta kapitalägarna från finansieringen av reformen. De som gynnas av det är ofta desamma som de som får de största marginalskattesänkningarna. Vad får det för effekter på inkomstoch förmögenhetsfördelningen? Är det inte i själva verket detta, Lars Tobisson, som är kärnan i er kritik av socialdemokraternas förslag till skattereform? Ni vill inte att kapitalägarna skall vara med och betala sänkningen av skatten på arbete. Ni vill inte ha en jämnare fördelning av inkomsterna — utan en ojämnare. Det må ni väl tycka, och de må ni väl vilja. Men hymla inte! Säg rakt ut vad det är det handlar om! Dölj er inte bakom tekniska resonemang! Herr talman! Ett av folkpartiets käraste hatobjekt under årens lopp har varit arbetslöshetsförsäkringen. Också i år upprepar man sina krav på högre egenavgifter och att arbetslöshetsförsäkringen skall kunna användas för att finansiera en större del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Riksdagen har många gånger tidigare avvisat de folkpartistiska förslagen och värnat den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det förhållandet att arbetslösheten nu är mycket låg ger inte anledning att frångå tidigare bedömning. Centerpartiet söker mäla sig ur den borgerliga gemenskapen, men partiet har svårt att finna en egen plattform. Man vill så väl, men hamnar oftast fel. Centern föreslår ökade överföringar till kommunerna under nästa år, samtidigt som man lägger fram förslag som medför att kommunerna under innevarande år drabbas av nedskärningar på sammanlagt 675 milj.kr. Frågan är om ens de egna centerpartistiska kommunalråden hänger med i svängarna. Vpk:s motioner och reservationer skiljer sig från tidigare år egentligen mest i fråga om tonläget. Vpk tycks ta den låga arbetslösheten för given i Sverige och förbigår sysselsättningens effekter på fördelningspolitiken alltför lätt. Miljöpartiet förordar i sin reservation om den ekonomiska politiken, precis som moderaterna, ett systemskifte. Även om förtecknen och motiven är annorlunda, tror jag faktiskt att det skulle bli ett lika högerbetonat samhälle. När jag läste miljöpartiets motion om den ekonomiska politiken blev jag ganska upprörd. Inom arbetarrörelsen läser vi ofta dikter. Citerar vi en rad talar vi om var den kommer ifrån — i vilket sammanhang den hör hemma. Så gör inte miljöpartiet. Så gjorde inte heller Carl Frick här i kammarens talarstol alldeles nyss. ”Bara genom att blunda — —- — Bara genom att inte blunda.” Det är väl funna formuleringar, men de är inte miljöpartiets utan Bernt Rosengrens. Formuleringarna handlar om fred och frihet. Bernt Rosengrens miljöengagemang går säkert inte att ta miste på, men dikten skall brukas rätt. Herr talman! Även om tiden går är det faktiskt den internationella kvinnodagen. Den handlar inte bara om jämställdhet mellan män och kvinnor, utan också om fred. Därför tänkte jag ta mig friheten att läsa de två första verserna av denna dikt, vars ord miljöpartiet använder sig av utan att tala om var de kommer ifrån. Dikten heter ”Bara genom att inte blunda” av Bernt Rosengren.

Låt mig till sist säga några ord om utgiftsramen för lönekostnadsökningar. Regeringen lade i finansplanen fram förslag om en sådan ram. Den förutsatte att riksdagens tidigare beslut om en utgiftsram stod fast också i den praktiska tillämpningen. Riksdagens tidigare beslut innebar att det inte fanns utrymme för undantag för vissa områden utom för försvarets myndigheter och för statsbidragen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När det stod klart att en riksdagsmajoritet inte ville stå fast vid detta — inte ville stå fast vid sitt egna tidigare beslut — blev det självklart för regeringen och finansministern att dra konsekvenserna och konstatera att det inte fanns förutsättningar att lägga fast en utgiftsram för lönekostnadsökningar för 1989. Utskottet delar denna uppfattning. Bara moderaterna har en annan mening, trots att moderaterna i praktiken inte stod pall för det tidigare beslutet. Efter att ha flytt från de praktiska konsekvenserna av de egna förslagen försöker Lars Tobisson och moderaterna nu att lägga ut dimridåer. Socialdemokraterna i utskottet föreslår att ett nytt system med ramstyrning för statligt finansierad verksamhet utvecklas. Det bör gälla inte bara lönekostnader utan även de samlade förvaltningsutgifterna. Syftet med detta är att få mer långsiktig planering och mindre av detaljstyrning. Verksamheten skall styras genom att de valda politikerna anger klara mål för verksamheten. Om beslutanderätt och ansvar sedan läggs ut på myndigheterna inom de ramarna, kan de anställdas kunskaper och engagemang i högre utsträckning än i dag komma till sin rätt. Om detta tycks det nu finnas en ganska bred enighet i utskottet. Varför centerpartisterna ansåg det nödvändigt att reservera sig är för mig fortfarande höljt i dunkel. Folkpartiet däremot fann det angeläget att också i detta sammanhang betona de privata, de enskilda, alternativens fördelar. Vi socialdemokrater tror inte att de offentliganställda skulle vara en särskild sorts människor, mindre förmögna och benägna till nytänkande än privatanställda.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

Herr talman! Anna-Greta Leijon började med att tala om jämställdhet. Det finns senare i dag konkreta förslag att stödja för den som verkligen värnar om jämställdhetsåtgärder. Om några timmar går det bra att rösta på två folkpartireservationer när det gäller arbetsmarknadsutskottets betänkande 9 för ytterligare 5 milj.kr. till jämställdhetsombudsmannen och särskilda jämställdhetsprojekt. Jag föreslår att socialdemokraterna gör det. Det fördes sedan ett långt resonemang om nyliberalism och annat som, såvitt jag förstår, är fullständigt irrelevant för Sverige. Därför tänkte jag inte ta upp det. Anna-Greta Leijon skröt ganska rejält med socialförsäkringssystemet och de reformer som har genomförts. Men sanningen är ju att utvecklingen är fullständigt katastrofal. Kostnaderna ökade förra året med 8 miljarder kronor. Ersättningen t.ex. inom sjukförsäkringen varierar från 60-70 96 till långt över 100 26, trots att regeln i sjukförsäkringen är 90 96. Den här exploderande kostnadsutvecklingen inom socialförsäkringssystemet är sannerligen inget att skryta över. Det är ett seriöst och allvarligt problem som socialdemokraterna inte på något sätt har börjat hantera. Som jag tog upp i mitt anförande blir ju effekten av denna oförmåga en snålhet mot angelägna sociala verksamheter. Det är anmärkningsvärt att inte Anna-Greta Leijon vågade svara på någon av de frågor jag ställde om det verkligen är solidariskt att föra en sådan budgetpolitik som regeringen och finansutskottets majoritet förespråkar. Är detta verkligen vad Anna-Greta Leijon menar med solidaritet, dvs. att från första timmen till sista kronan slå vakt exakt om dagens sjukförsäkringar, när man inte får råd att bedriva vettig sjukvård, när barn står i kö för plats på dagis, när handikappade barn blir utan tillräckligt stöd? Är detta verkligen vad socialdemokraterna menar med solidaritet? Jag är mycket glad att jag inte är socialdemokrat.

Herr talman! Anna-Greta Leijon tog inte upp mitt resonemang om avvägningen mellan finansoch penningpolitik — detta med hänvisning till att det i dag är internationella kvinnodagen. Det är klart att detta är rätt svåra saker, men det finns olika sätt att hantera dem. I betänkandet polemiserar socialdemokraterna mot sådant som vi moderater inte har föreslagit. Om inte annat så för att tjänstemännen på finansutskottets kansli skall kunna höra på och därmed undvika dylika skrivningar i fortsättningen, känner jag ett behov av att rätta till vissa saker. Jag har redan nämnt det felaktiga påståendet att vi moderater utesluter finanspolitiska åtgärder vid allvarliga efterfrågestörningar. Vidare sägs det att moderaternas skattesänkning endast till en mindre del motsvaras av minskad offentlig konsumtion — i själva verket stärker ju vi budgeten. Man återger korrekt att vi har sagt att t.ex vården skall öppnas för privata alternativ, men samtidigt påstår man att detta betyder en långtgående privatisering, vilket man bestämt avvisar. Jag ser inte framför mig någon privatisering i mening av utförsäljning av befintliga offentliga vårdinrättningar. Vad jag vill göra är att skapa bättre möjligheter till vård genom att också tillåta privata alternativ. Andra häpnadsväckande argument är att en marginalskattereform inte av avtalsparterna skulle ses som en god utgångspunkt för att godkänna ett lågt löneavtal. Det här kommer väl som en överraskning för finansminister Feldt som just har gått in för denna linje, dock — enligt vår mening - för litet och för sent. Vidare tvivlar man på att arbetsutbudet skulle öka med 0,9 90 — en siffra som ligger till grund för vår försörjningsbalans. Vad innebär detta? Det är 20 minuter per vecka, och det är inte fråga om att man skall behöva övertidsarbeta för att uppnå detta. I stället för att som nu ta ut kompledigt, tar man ut ersättningen i pengar, vilket faktiskt ger den här effekten. Tror man inte att en marginalskattesänkning får dynamiska effekter av detta slag — vilket Anna-Greta Leijon betvivlade — förstår jag inte varför man alls skall genomföra en sådan reform. Jag får väl trösta mig med att Anna-Greta Leijon inte beskyller mig för att vilja föra en sådan konservativ åtstramningspolitik som annorstädes har skapat arbetslöshet. Så till utgiftsramen. Vi moderater har föreslagit lika mycket i besparing på skolans område som regeringen, 170 milj.kr. Hur detta skall gå till följer inte av beslutet om ram. Utbildningsministern skriver: ”Den metodik som jag förordar är att veckotimspriserna för grundskolan minskas med 1 96”. Vi har gått in för en annan teknik som inte går ut över det centrala i skolans verksamhet, nämligen undervisningen. Men här kom då en storm som fick finansministern att i vredesmod återkalla förslaget, vilket inte framgick av den motion som Anna-Greta Leijon väckte. Meningen var väl att man skulle kunna stryka ett streck över det hela. Men faktum kvarstår: Vi moderater har givit vårt stöd till såväl förslaget i finansplanen om en 5-procentsram som förslaget i Anna-Greta Leijons motion. Vad är det i socialdemokraternas politik som gäller? Är det regeringens förslag eller är det den motion som Anna-Greta Leijon har avgivit? Vi moderater kan ställa upp för bådadera, i förening.

Herr talman! Jag vill anknyta till det som Lars Tobisson sade i sitt anförande i fråga om löneramen. Samtidigt vill jag så här på internationella kvinnodagen nämna ett annat namn: fru Thatcher, eftersom det — såvitt jag förstår — var hon som uppfann systemet med cash limit. Det är ju inte alltid sagt att kvinnor för en politik som gynnar arbetarklassen. Mer om detta senare. Det är mycket fagert tal om utvecklingen av den offentliga sektorn, om delegering och om ansvar för dem som har ansvar och befinner sig ute i verkligheten. Jag menar att den totalram som man nu har skapat för att på något sätt ersätta lönetaket innebär precis detsamma, eftersom man i verksamhetsanslagen vill baka in löneanslagen. Då är man kvar vid problemet att man måste välja mellan lön och verksamhet. Någon förändring i sak har således inte skett. Fru Leijon hänvisade till Friedman och de borgerligas ideologiska hemvist. I det sammanhanget vill jag hänvisa till Thatcher och socialdemokratins hemvist. Det förhåller sig så att också socialdemokratin får mycket beröm ute i världen av nyliberaler för att man lämnar traditionell fördelningsoch rättvisepolitik och nu på olika områden övergår mer till marknadsliberalism, inte minst när det gäller den offentliga sektorn. Det står skrivet att den tredje vägens politik innehåller oundvikliga fördelningsproblem. Jag anser inte alls att de är oundvikliga. Den tredje vägens politik har alstrat enorma fördelningsproblem, men med en aktiv ekonomisk politik kan man ju rätta till förhållandena, lindra dessa problem och skapa större rättvisa, om man vågar göra ingrepp mot kapitalmakten. Fru Leijon, jag håller med om att när det gäller den 8 mars och jämställdheten återstår det oerhört mycket att göra för att åstadkomma jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor. Men det återstår även oerhört mycket att göra för att åstadkomma jämställdhet och jämlikhet mellan samhällets klasser. Fru Leijon talade om utslagningen i arbetslivet, i industrin. Jag talade om problem för kvinnor i glesbygd såsom Bergslagen och Norrbotten, om effekterna av matpriser och bostadspriser som i första hand ofta drabbar kvinnor, eftersom de genom sin kvinnoroll har ett stort ekonomiskt ansvar för sådant. Detta är i själva verket ett klassproblem, arbetarklassens problem. Jag tror inte att de av arbetarklassens kvinnor som slås ut i den mekaniska industrin har så särskilt mycket gemensamt med kvinnorna på övre Östermalm och överklassens kvinnor. Det går alltså inte att se den ekonomiska politiken ur ett könsperspektiv på det förenklade sätt som fru Leijon gjorde. Genom socialdemokraternas ekonomiska politik, som slår mot den offentliga sektorn och bibehåller storfinansens makt, skapar ni ännu större problem, också för kvinnorna.

Herr talman! Anna-Greta Leijon tog upp centerns krav på det kommunala området. Det är kanske viktigt att vara något försiktig med orden, särskilt med tanke på vad som ligger till grund för centerns krav. Majoriteten hävdar att en nedskärning på 675 milj.kr. som centern föreslår skulle vara väldigt drastisk. Sanningen är den att man under de socialdemokratiska tio åren drog in ca 10 miljarder från kommunerna, men jag kan inte se att detta har drabbat kommunernas likviditet. Som vi skriver i vår reservation beror ju skillnaden på förskjutningen i utbetalningen av det utökade skatteutjämningsbidrag som föreslås. Obalansen uppstår genom att centerns tidigare förslag om förstärkt skatteutjämningsbidrag har avslagits. Det är alltså andra än vi som är ansvariga för detta. Det är ungefär som att en kommun väntar på statsbidrag och inte får ut detta. Det rör sig således om ett budgetårsresonemang och är följaktligen en mer optisk-teknisk synvilla. Anna-Greta Leijon, det är väl ändå så att ni säger nej till de 850 milj.kr. som vi i centern vill ge i extra skatteutjämningsbidrag och som ger 1 700 milj.kr. per budgetår? Det kanske är skäl nog att vara litet mer försiktig med orden på den punkten. Ett skäl till att centern inte kunde stödja motionen om budgetramarna var att vi aldrig riktigt lyckades förstå vad som var den socialdemokratiska riksdagsgruppens åsikt. Vi fick inget klart besked om hur förslaget skulle drabba eller gynna olika myndigheter. Socialdemokraterna avstod från att redovisa detta. De gånger vi behandlade förslaget spreds dessutom en oklar bild av vad syftet med motionen var och framför allt vad den skulle få för konsekvenser. Vi får höra om finansministern i dag kommer att tala för regeringen eller om han talar för det samlade socialdemokratiska partiet. Det är intressant att tänka tillbaka ett år i tiden. Finansutskottets ordförande hette ju då Arne Gadd, och han stod vid den tidpunkten och läste högt ur Veckans Affärer, där det hette att den socialdemokratiska regeringen var bäst i världen på att föra ekonomisk politik. Nu kan vi konstatera att Anna-Greta Leijon inte gör på detta sätt. Hade hon gått tillbaka ett antal nummer och hämtat material ur samma tidning, skulle hon ha funnit att Sverige inte alls har skött sig särskilt bra på det ekonomisk-politiska området. Anna-Greta Leijons tystnad på denna punkt är ganska talande. När det gäller det borgerliga alternativet är det viktigt att tänka på att det finns en rad reservationer om löntagarfonderna liksom om vinstandelssystem, ekonomisk demokrati, främjande av högteknologi och framtida finansiering av socialförsäkringssystemet. På en rad områden har vi alltså en gemensam åsikt. Går man tillbaka 10-15 år i tiden, vilket numera är det enda sättet för socialdemokraterna att finna tröst, kan man säga att det finns en klar skillnad, nämligen att nu har riksdagen i varjefall en ganska ansvarsfull och ansvarsmedveten opposition.

Herr talman! Jag vill först be Anna-Greta Leijon om ursäkt för att jag gjorde henne upprörd. Jag är ledsen över att jag citerade fritt från Bernt Rosengrens dikt, som jag själv läst många gånger med stort nöje. Jag hoppas att Anna-Greta Leijons upprördhet nu har minskat. Visst fordras det någon form av systemskifte för att vi skall kunna komma bort från de oändliga miljöproblem som vi står inför — vi ser ju framför oss hur dessa problem ökar. Det behöver på inget sätt innebära någon form av högerpolitik, för vår strävan är att en bra miljöpolitik skall vara till ftomma för de stora folkflertalet. De flesta människor som drabbas av miljöförstöringen kan inte komma ifrån denna, utan det kan egentligen bara de som har det väldigt gott ställt i samhället. Den fördelningspolitik som vi förespråkar är av en helt annan karaktär än högerpolitiken.

Herr talman! Det finns kanske en och annan socialdemokrat som delar Anne Wibbles glädje över att hon inte är socialdemokrat — jag kan tänka mig det. Anne Wibble för en konstig argumentation. Det är alldeles riktigt att vi har allvarliga frågor inom socialförsäkringssystemets ram som vi måste diskute ra, att vi har en mycket kraftig ökning av kostnaderna för sjukförsäkringen, för arbetsskadeförsäkringen osv. Men Anne Wibble framställer saken som om folkpartiet är det enda parti som bryr sig om detta, trots att hon borde veta att — det framgår både av propositionen och av finansutskottets betänkande — just de här frågorna diskuteras både i finansdepartementet och i Övriga regeringsdepartementet. Anne Wibble borde följa den debatt som förs, där Allan Larsson och många andra under flera år har resonerat om dessa frågor och där man nu börjar kunna lägga fram relativt konkreta förslag. Det är alltså inte så att det finns någon ovilja mot att diskutera de här frågorna — tvärtom är de föremål för behandling, och därför fanns det ingen anledning att följa förslagen i folkpartimotionen. Till Hans Petersson vill jag säga att socialdemokraterna får ibland beröm och ibland mothugg. Och det är klart, Gunnar Björk, att visst kan man citera alla möjliga tidningar. Jag skulle ha kunnat citera Wall Street Journal som skrev: Ingen skulle behandla en hund så illa som den svenska regeringen har behandlat de finansiella marknaderna. Det finns många citat man kan anföra, men jag tycker kanske att det är bäst att försöka hålla sig mest till sin egen näbb. Jag tror att det var Hans Petersson som tidigare i debatten talade om en ung kvinna som hette Anneli. Han sade att hennes problem inte diskuterades — hon var en lågavlönad kvinna. Jo, just de problemen diskuteras väldigt mycket inom socialdemokratin, och det är inte minst för Annelis skull som det i finansplanen, liksom i det socialdemokratiska valmanifestet, har angivits att en av de viktigaste uppgifterna för oss och för samhället i framtiden handlar om att få en arbetsmiljö som tar mer hänsyn till de enskilda individerna. Kvinnorna är bland dem som utsätts och förslits mest i dagens arbetsmarknad. Det är också de som själva i stor utsträckning tar på sig ansvaret för den här utslitningen. Därför handlar både finansplanen och debatten om just sådana människors problem. Jag ber att få återkomma, herr talman, till en del ytterligare frågeställningar i nästa replik.

Herr talman! Anna-Greta Leijon försökte i sitt anförande skilja mellan skattetryck och skattesystem. Hon menade att det går att förbättra systemet utan att sänka skattetrycket och varnade för att låta det ena bli det andras fiende. Här har jag en helt annan uppfattning. Det är inte mycket mening med att sänka vissa skatter, om andra höjs lika mycket. Med vårt hårda skattetryck får sådana höjningar — om det nu är breddad moms, högre energiskatt eller vad det kan vara — betalas av alla, även av lägre inkomsttagare. En skattereform värd namnet förutsätter sänkt skattetryck. Skatten skall sänkas för alla. Och nu skall jag avslöja något för finansutskottets ordförande. Beslutet om en kraftig sänkning av skattetrycket kommer att tas i dag, om några timmar. Det sker när klartecken ges för valutaregleringens avskaffande. Därefter blir det omöjligt för oss i Sverige att segla i egen sjö, med markant högre skatter än i omvärlden, och det gäller i synnerhet kapitalbeskattningen. Det här för då över till nästa steg på det valutapolitiska området, frågan om anknytning till EMS. Jag frågar återigen: Varför utgå från felaktiga teser i bevisföringen? Beträffande möjligheten till medlemskap i EMS så är det fullt klart att denna föreligger även för icke-EG-stat. Detta har jag framfört både under utskottsbehandlingen och i en reservation. Ingen har prövat det ännu. Därför krävs det förhandlingar. Vi talar om anknytning därför att vi inte vill binda oss för formen. Men när man avvisar denna tanke från utskottets sida gör man det än en gång med argument som inte träffar målet. Man säger att det är av stor vikt för vår trovärdighet att ändringar inte företas i korgens konstruktion. Det har ingen föreslagit. Vad vi föreslår är att vi skall byta anknytningspunkt och skaffa oss en bättre ankarbotten, nämligen i EMS. Det sägs också att man om man inte är med undviker de återkommande spekulationerna om kursjusteringar inom EMS. Ja, senast det skedde en sådan justering var för över två år sedan, i januari 1987. Man kan se hur välgörande det har varit t.ex i Frankrike att vara med. Där har man fått ner inflationen kraftigt under den här tiden. Till slut: Anna-Greta Leijon nämnde inte i sin replik utgiftsramen, och jag förstår detta. Naturligtvis är det hela väldigt genant. Det vittnar om de problem man får när fundamentalisterna hör av sig. Men en viktigare fråga i dag är kanske: Vad händer nu med budgeten? Tidigare kunde man ju veta att de föreslagna utgiftsbeloppen skulle hålla. Blev det mer i löneökningar fick man ta igen detta någon annanstans. Nu finns det ingen sådan restriktion. Tycker Anna-Greta Leijon att det här ger en bra utgångspunkt för det budgetarbete som skall vidta i de olika fackutskotten?

Herr talman! Anna-Greta Leijon tyckte att det var konstigt att folkpartiet i samband med diskussionen om utgiftsnorm ville öppna för enskilda alternativ. Det är inte alls konstigt. Det är precis samma tanke som vi förde fram när frågan diskuterades förra gången. Jag förstår att det känns litet ovanligt för socialdemokrater att partier har samma åsikter både före och efter ett val, men vi har en tendens att ha det. Problemet i den här diskussionen har — vilket jag tycker har framgått ganska tydligt — inte alls skapats av åsikter inom de andra partierna, utan av det bristande parlamentariska stödet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag har förståelse för att Anna-Greta Leijon inte kan svara på alla frågor. En av mina frågor kräver i stort sett bara en halv sekund för att besvaras. Om Anna-Greta Leijon menade allvar med de vackra orden om jämställdhetens betydelse, tycker jag att hon skall rekommendera sin partigrupp i riksdagen att här i eftermiddag om några timmar bifalla två folkpartireservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9. Det gäller reservation 1 och 2 om ökade insatser för jämställdheten. Herr talman! Slutligen sade Anna-Greta Leijon ungefär som så att folkpartiet inte behöver bekymra sig så mycket, eftersom man inom socialdemokratin håller på att diskutera socialförsäkringssystemet. Det är ett sällsynt dåligt svar till de människor som blir utan sjukvård eller utan förbättrat stöd medan ni sitter och diskuterar. Jag måste nog ändå framhärda i min fråga.

Jag tycker inte det, Anna-Greta Leijon. Jag tycker att det är en osolidarisk politik. Det är en oerhört väsentlig skiljelinje som jag djupt beklagar. Jag tycker att frågan är värd att behandlas mera seriöst än att bara avfärdas med att man håller på och diskuterar inom socialdemokratin. Detta är ett reellt problem i vardagslivet för många människor som faktiskt tillhör svaga grupper. Vi i folkpartiet brukar kalla det för det glömda Sverige. Det är helt uppenbart att socialdemokratin verkligen har glömt bort det glömda Sverige.

Herr talman! Visst är det bra att den öppna arbetslösheten för närvarande är relativt låg. Men även här finns en baksida. Förtidspensioneringen ökar, och det blir allt fler långtidssjukskrivna. I dag finns ett mycket stort antal människor som har slagits ut av industrin under 1980-talet. När finansutskottets ordförande, fru Leijon, talar om den tid som har gått, vill jag ju påminna om att hon har varit arbetsmarknadsminister under den här tiden. Under den tiden har kraftig utslagning pågått och utvecklingen har accentuerats. Det har inte precis funnits brist på förslag här i riksdagen om vad man skall göra för att motverka denna utslagning. Det är dock fråga om hur man prioriterar och vilka ramar den ekonomiska politiken ger för kapitalets egen planering och dess planekonomi, när man väljer att slå ut i stället för att förändra arbetsmiljön, eftersom det på kort sikt är mycket lönsamt att förbruka både människor och råmaterial. När man nu tittar i backspegeln så borde socialdemokratin kanske också på detta område idka litet självkritik och inte bara berömma sig för att man nu talar om ett problem, som har växt fram under den långa tid då man har sagt att det här är en riktig politik. Den tredje vägen innebär inte oundvikligen fördelningsproblem och klassproblem, om man använder de politiska instrumenten. Men om den får se ut som den har gjort hittills, kommer dessa problem att bli ännu större.

Herr talman! När det gäller avreglering och EMS tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att tillkomsten av EMS grundar sig på ett initiativ från dåvarande EG-ländernas statsoch regeringschefer 1969. Vitaliseringen av EMS-samarbetet på senare år grundar sig på en revidering av Romfördraget. Den fördjupning som man nu diskuterar inom EG och EMS är en kommitté som leds av Delors. Att centralbankerna aktivt deltar i det fördjupade samarbetet grundar sig ju på en fördelning mellan centralbank, regering och parlament än den som vi har i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg det när man diskuterar detta. Vi har ingenting emot ett ökat samarbete på växelkursområdet, men tycker att det är konstigt om man skulle gå före England på detta område. Ett riktigt svar får man naturligtvis inte förrän man ansöker. Jag tycker att frågan inte är aktuell. Vi är inte emot det, men frågan är över huvud taget inte aktuell. När Anna-Greta Leijon sedan skulle kommentera mitt citat från en tidning i Sverige så fick hon lov att hämta citat från en engelsk tidning för att få något stöd för sin teori. Hon hävdar då att Wall Street Journal säger att finansministern i Sverige behandlar finansmarknaden som man behandlar en hund. Det är ju ett upprörande uttalande om vilken syn man har på hundar. Det enda lämpliga i detta läge vore väl att man tog kontakt med den svenska konungen som ju ändå kan hantera den här typen av frågeställningar.

Herr talman! Jag som är kattälskare får väl stå kvar vid partiprogrammets krav på införande av republik. Lars Tobisson och jag blir nog inte ense om skatten. Det framgår helt uppenbart av det som Lars Tobisson nu sade att han och moderaterna inte vill utnyttja det tillfälle som nu finns på samma sätt som socialdemokraterna. Vi socialdemokrater vill göra om ett skattesystem som vi själva inte tycker fungerar bra till ett mer effektivt och rättvisare system. Lars Tobisson vill däremot utnyttja detta tillfälle till att rycka undan grunden för den svenska välfärdspolitiken. Om detta kommer vi aldrig att kunna bli överens. Anne Wibble, jag sade inte att det var konstigt att folkpartiet i samband med diskussionen om en utgiftsram för lönekostnadsökningar passade på att tala om de enskilda alternativens förträfflighet framför den offentlig sektorns. Jag håller med Anne Wibble om att det är en folkpartistisk politik. Det är just därför som vi inte kunde ena oss om en skrivning. Vi socialdemokrater har en annan syn på de enskilda alternativen än vad folkpartiet har. Vi tror att de offentliganställda är lika förmögna till nytänkande som de privatanställda är. Vi tror inte att offentliganställda drar benen efter sig och automatiskt skulle medföra någon form av lägre produktivitet. Vi tycker tvärtom att den offentliga sektorn i stora delar fungerar mycket bra, och vi är angelägna om att behålla den sektorn stor. Därför måste vi naturligtvis diskutera och vara öppna för kritik när den är befogad. Vi har dock en annan principiell syn på de enskilda alterntiven än Anne Wibble har. Det var inte konstigt, det var naturligt. Jag förstår inte vare sig Anne Wibble nu eller Bengt Westerberg i valdebatten. Jag hade en privat debatt i Expressen med Bengt Westerberg om dessa frågor. Varför skall just de som är delpensionärer och de som är sjuka vara med och betala kostnader för de grupper som Anne Wibble nu talar om att hon ömmar så mycket för? I valdebatten framgick det klart och tydligt att man inte ville skära ned på karensdagar och sjukförsäkringsersättning och göra andra försämringar bara för dessa gruppers skull, utan man ville göra det av andra budgettekniska skäl. Svaga grupper ställs mot svaga grupper med folkpartiets politik.

Herr talman! Många tycks anse att den intressanta ekonomisk-politiska debatten i Sverige just nu inte äger rum mellan regering och opposition. Den förs i stället inom arbetarrörelsen. Därför har den också blivit vital, bred och t.o.m. spännande. Våra politiska motståndare försöker dölja sin avundsjuka genom att bara se debatten som tecken på splittring inom vår rörelse. För min del tror jag att svenska folket självt kan avgöra vem som bedriver konstruktiv politik och vem som gnäller, vem det är som ställer de viktiga frågorna och vem som har svaren — och vilka som står vid sidlinjen och tittar på. Socialdemokratin har nu i sex år bedrivit ett målmedvetet saneringsarbete för att röja upp i det ekonomiska moras vi fick ta över 1982. Resultaten har varit goda. Låt mig illustrera det med hjälp av två siffror: 1,7 20 och 400 miljoner. Den första siffran — 1,7 20 — anger andelen för närvarande arbetslösa. Vad den betyder är att vi nu i praktiken är mycket nära full sysselsättning — det främsta målet för den tredje vägens ekonomiska politik. Visst har vi fläckar av arbetslöshet fortfarande, i vissa delar av landet, liksom vi har överhettning och brist på arbetskraft i andra delar. De obalanserna måste vi kämpa vidare med. Men för landet som helhet kan vi säga att vi har nått vårt mål. Den andra siffran — 400 miljoner — visar det överskott i statsbudgeten som redovisas i årets budgetförslag. Därmed har vi klarat också uppgiften att reda upp statsfinanserna. Det är bara fem år sedan som framstående ekonomer talade om att Sverige satt fast i en ”skuldfälla”, där galopperande statsskuldräntor obönhörligen skulle driva fram hyperinflation eller massarbetslöshet. Nu har det talet tystnat. Budgeten är i balans för första gången på mycket länge. Detta är en stor framgång. Att budgeten är balanserad betyder bl.a. att vi inte längre behöver stoppa in tiotals miljarder i det svara hål som statsskuldsräntorna utgjorde, till men för alla andra viktiga insatser som vi skulle kunna göra med skattepengarna. Visst har vi problem i Sverige — inflationen, kostnadsutvecklingen, sparandet. Jag skall återkomma till det. Men ingen kan förneka att vi på de här båda områdena — sysselsättningen och statsfinanserna — uppnått mer än vad någon vågade räkna med. Dessutom innebär det en stor seger för välfärdspolitiken. För vad var det vi fick höra under krisens dagar, säg för tio år sedan? Vad innehöll den konservativa vind som då svepte fram över världen? Jo, regeringar kan och skall inte ta ansvar för sysselsättningen. Tvärtom är nedskärningar av välfärden och en hög arbetslöshet det oundvikliga pris som måste betalas för att stampa ut inflationen. ”There is no alternative.” Det var Margaret Thatchers budskap. Oppositionens bidrag till debatten här i dag har mest varit en katalog över den socialdemokratiska politikens alla förmenta misslyckanden. Anne Wibble sade att det var naturligt att oppositionen klagar och kritiserar. Men man utmanar löjet när Sverige beskrivs som eländets hemvist med en ekonomi i kris. Den effekten uppstår inte minst när man jämför oppositionspartiernas version med den uppmärksamhet Sverige bestås i den internatio nella debatten. Där noterar man att Sverige snabbare än något annat land återvunnit sin ekonomiska balans, försvarat sin välfärd och samtidigt nått den lägsta arbetslösheten i västvärlden. Vad vi har visat i Sverige och vad som skapat respekt och intresse runt om i världen är att det finns ett alternativ. Det finns en politik som bygger på rationalitet och förnuft, men för den sakens skull inte kastar solidariteten över bord. Det finns en politik som grundas på både förnuft och solidaritet. Det är det som är utgångspunkten för den ekonomiska politik socialdemokratin för. Det är den vi har kallat den tredje vägen. Den tredje vägen går på tvärs med många traditionella konservativa och liberala ekonomiska ståndpunkter. Vad som där hävdas är ju att människan i grunden är en egoist som måste drivas av ekonomisk oro, lockas av penningmorötter eller piskas av rädslan för arbetslöshet och ruin för att uppföra sig på rätt sätt. Stora löneskillnader, svaga fackliga organisationer, låga skatter och små gemensamma åtaganden — det är det nyliberala framgångsreceptet. Det receptet tror inte vi socialdemokrater på. Tvärtom envisas vi med att tro att människan är en i grunden solidarisk varelse, som drivs av sin önskan efter trygghet, kamratskap och personlig utveckling minst lika mycket som av jakten på pengar. Det går därför alldeles utmärkt att bygga ekonomisk framgång och ekonomisk tillväxt på trygghet och solidaritet: Med lika lön för lika arbete och små löneskillnader totalt, blir det lättare för dem vars företag kommer i kris att finna arbeten i ungefär samma löneläge som det man har. Man behöver inte gå ner i lön för att ta ett nytt jobb. Det minskar risken för inlåsning i föråldrade företag, det bör stimulera rörlighet på arbetsmarknaden och bidrar till att göra omställningar mer acceptabla. Alla internationella jämförelser visar att den mest rörliga arbetsmarknaden i något industriland faktiskt finns i Sverige. Det är samma sak med ett omfattande socialt skyddsnät; det gör att människor kan acceptera strukturomvandling och teknisk utveckling mer beredvilligt, eftersom de kan känna sig förvissade om att vi alla gemensamt ställer upp med hjälp — i form av omskolning, vidareutbildning, understöd — om så skulle krävas. Starka fackföreningar som tar ett övergripande samhällsansvar och inser — som Stig Malm har sagt — att det inte är ny, utan gammal teknik som hotar jobben och arbetsmiljön, bidrar aktivt till förnyelse och teknisk utveckling. Så blir det möjligt att skapa trygghet i förändringen — och att genom tryggheten driva på förändringen och tillväxten. Vi socialdemokrater är för en god ekonomisk tillväxt — det kan jag ge Carl Frick rätt i. Vi har lärt oss att tillväxten ger arbete, att den utrotar fattigdom och nöd och att den dessutom ger möjligheter att bygga för framtiden. Men samtidigt ställer vi krav på tillväxten. Den får inte hota vår miljö och vår natur. Vi vill ha en tillväxt som skall komma hela folket till del. Det gör också att den marknadsekonomi som ger tillväxt måste tuktas och tämjas för att fungera rätt. Visst förmår marknadsekonomin ge tillväxt och ökad standard — och detta, enligt min uppfattning, långt bättre än planekonomin. Det visar i dag all erfarenhet. Men vi har också lärt oss att marknadsekonomin har sina mörka sidor. Om den lämnas helt på egen hand skapar den arbetslöshet och sociala klyftor. Och det finns en rad områden — ta bara som exempel skola, vård, omsorg och rättsväsen — där marknaden helt enkelt inte går att använda. Därför måste också marknadsekonomin tuktas och beskäras, inte för att fungera sämre, utan för att fungera bättre för folkflertalet. Vi socialdemokrater vill bevara marknadsekonomin, samtidigt som vi vill minska eller avlägsna de negativa konsekvenser som den kan ha för rättvisa, trygghet och faktiskt också frihet. Vi vill, som jag sade i förra årets finansdebatt, bygga upp ett humant ekonomiskt system, som åstadkommer inte bara ett växande välstånd utan ett välstånd för alla, inte bara sysselsättning utan sysselsättning för alla. Det är socialdemokratins uppfattning att grundläggande förutsättningar för ett gott liv, såsom sjukvård, omsorg och utbildning, måste komma alla till del, på lika villkor. Alla är vi sköra och bräckliga ibland, och alla skall vi ha rätt till skydd vid sjukdom, arbetslöshet, handikapp och ålderdom. Detta kallar vi generell välfärdspolitik. Den generella välfärdspolitiken är en omistlig del av det svenska välfärdssamhället. Men den är dyr. Det är ofrånkomligt med de ambitioner som vi har. Det innebär att alla medborgare tillsammans måste ta ett gemensamt ansvar för att den finansieras på ett solidariskt sätt. Men i och med att den också kommer alla till del får alla vara med att utnyttja det gemensamma ansvaret som tas. Rättvisan kräver att jämlikhet råder också i fråga om rätten till arbete. Alla som vill arbeta skall också få göra det. Regering och riksdag har ett ansvar att föra en sådan ekonomisk politik att människor kan skaffa sig arbete och en inkomst som de kan leva på. Dit har vi faktiskt kommit i dag. Nu vill vi gå vidare. Det skall nämligen inte handla om vilka arbeten som helst. Vi vill att det skall vara bra och utvecklande arbeten — inte bara för ett fåtal utan för alla. Vi vill att arbetslivets villkor skall utjämnas, att riskerna för arbetsskador och utslitning minskar och helst tas bort och att alla människor skall behandlas humant och rättvist också i arbetslivet. Man kan säga att detta är vår ideologiska grundsyn, och den ligger fast. Därmed kan den också förenas med en pragmatisk och öppen hållning till de medel som vi använder i vår politik. När förutsättningarna förändras, måste också politikens medel ses över och förnyas. De medel, med vilka vi kompletterar och tämjer marknaden, kan behöva förändras, och gränserna mellan marknaderna och politiken förskjutas. Det har skett förr, och det kommer att ske också i framtiden. Men detta gäller politikens medel, inte målen eller de grundläggande värderingar som politiken måste bygga på. Det är viktigt att föra en debatt om detta. Det gäller alltid, men kanske i synnerhet just nu. Den ekonomiska politiken står i dag inför utmaningar som kräver både djärvhet och eftertanke. - Inflationen är för hög. Vi har fortfarande en prisstegringstakt på 6 96, trots att våra viktigaste konkurrentländer har bara hälften därav. De nominella löneökningarna uppgår till 7-8 I per år, vilket är dubbelt så mycket som i Västtyskland, men också dubbelt så mycket som löneökningarna enligt de uppgörelser som nyligen har träffats i våra nordiska grannländer. - Våra utrikesaffärer visar på nytt underskott, trots de senaste årens draghjälp från oljepriser och goda exportkonjunkturer. Det visar att sparandet i vårt land är för lågt. Produktivitetsökningen är långsam, framför allt i tjänstesektorn. Det gör att den kaka som skall ge oss både välfärd, reallöner och investeringar växer alldeles för långsamt. Detta är fakta, det är hårda och kanske också obehagliga fakta. En del vill därför blunda för dem och, som de säger, föra bort ekonomin ur politiken. Då blir politiken mycket behagligare. Andra börjar återigen tala om att arbetslösheten måste upp om inflationen skall ned. Regeringen tänker inte följa något av dessa råd. Vi i regeringen sätter arbete åt alla som det främsta målet, och vi kommer att fullfölja den ambitionen. Men skall vi klara de uppgifter som vi har framför oss — inflationen, sparandet, tillväxten — och göra det utan att stabiliseringspolitiken medför ökad arbetslöshet, då kommer kraven på oss att använda också andra metoder i den ekonomiska politiken att vara mycket stora. Det är då vi behöver tänka nytt och fritt. Vad är det då för medel som vi kan ta till? I princip är det två. Det första är att vi får en central uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter som innebär åtaganden att hålla tillbaka prisoch kostnadsstegringarna. Det är något som har prövats tidigare med viss framgång, även om en del kanske har glömt bort det nu. Under hela 1960-talet och faktiskt även fram emot mitten av 1970-talet gick det att förena låg arbetslöshet med ekonomisk balans. Då låg andelen arbetslösa under 2 90, affärerna med omvärlden var någorlunda i balans, och prisstegringarna låg på en låg nivå jämfört med den nuvarande. När vi nu registrerar en arbetslöshetsnivå på mellan 1 och 2 96 är det ur ett historiskt perspektiv inte särskilt märkligt. Men skillnaderna mot 1960-talet är ändå slående när det gäller konsekvenserna för inflationen. På 1960-talet fördes samordnade förhandlingar över hela arbetsmarknaden. Då bedömde man utrymmet för löneökningarna och drog upp ramavtal som man sedan höll löneökningarna inom. Nu har de snabba förändringarna av näringslivet ställt krav på anpassningar av lönerelationerna mellan olika yrkesgrupper och mellan olika branscher. Arbetsgivarna har inte trott att dessa anpassningar skulle kunna ske på något annat sätt än genom fria lokala avtal. Priset för den nyordningen är att vi nu har fått en löneglidning inom alla delar av arbetsmarknaden som hotar både sammanhållningen mellan löntagarna och stabiliteten i ekonomin. De vinstrikaste företagen har varit de som lett den lönespiral som vi nu har fått. Många företag redovisar höga vinstnivåer. Regeringen anser inte att den kan tillåta att dessa vinster driver upp kostnadsläget. Det är därför regeringen har lagt fram förslag om vinstindragning från de vinstrikaste företagen. I denna debatt har det efterlysts besked om vilken roll regeringen skall spela i de löneförhandlingar som nu har inletts. De borgerliga företrädarna påstod att regeringen har lämnat hemliga besked till Landsorganisationen, besked som också skulle kränka riksdagens grundlagsenliga rätt att besluta om skatterna. Nu är beskeden inte hemligare än att jag i går redogjorde för dem i deras helhet utan uteslutningar inför offentligheten. Det är dessutom besked som lämnas inte bara till Landsorganisationen utan också till Svenska arbetsgivareföreningen. Men jag skall redovisa dem en gång till. Vad som har hänt är att Landsorganistionen och Svenska arbetsgivareföreningen förra veckan ställde en fråga till regeringen om skattepolitiken för 1990, dvs. nästa år. Skälet till frågan var att de hade börjat diskutera tvåårsavtal för både 1989 och 1990 och ville veta de skattemässiga förutsättningarna. Deras fråga löd: Kan statsmakterna genom en skattesänkning 1990 av samma slag som 1989 tillföra löntagarna köpkraft? Det svar de fick under söndagen och måndagen var följande. Regeringen är beredd att föreslå riksdagen en sänkning av inkomstskatten nästa år med samma huvudinriktning som årets skattesänkning. Förutsättningen för den försvagning av finanspolitiken och den ökning av köpkraften som detta leder till, och att detta kan genomföras utan att hota den samhällsekonomiska balansen och utan att öka inflationstrycket, är att den totala ökningen av lönekostnaderna, inkl. löneglidningen, begränsas till högst 4 26. Avtalen på hela arbetsmarknaden måste därför ge rimliga garantier för att detta villkor uppfylls, innan regeringen i nuvarande konjunkturläge med en redan stor efterfrågan kan föreslå riksdagen en ofinansierad skattesänkning. Detta betyder inte att regeringen tänker bli någon part i löneförhandlingarna. Det förblir arbetsmarknadsparternas sak att förhandla fram sina löneavtal. Men det blir sedan regeringens uppgift att bedöma om de samhällsekonomiska förutsättningarna föreligger för en skattesänkning 1990 enligt den huvudlinje som vi följt i år. Jag tycker att det är en helt orimlig ståndpunkt som de borgerliga partierna intar, att regering och riksdag nu skulle binda upp sig för skattepolitiken 1990, innan vi vet hurdan en så avgörande faktor som löneoch kostnadsutvecklingen blir. Inte heller kränker regeringen i något avseende riksdagens rätt att besluta om skatter. Det är faktiskt regeringen helt obetaget att till vem den vill redovisa sina avsikter och ekonomiska bedömningar. Det är inte riksdagens sak att avgöra med vem regeringen skall samtala och till vem den skall framföra uppfattningar. Däremot är det regeringens skyldighet att förelägga riksdagen sina förslag. Det kommer vi att göra den dag vi anser att utrymme finns för en sänkning av skatterna i Sverige. Den andra typ av medel som kan användas för att klara inflationen och utrikeshandeln utan ökad arbetslöshet är att förbättra ekonomins sätt att fungera. Det handlar om att öka utbudet av arbetskraft och kapital, att få resurserna att flyta smidigare dit de gör störst nytta, om att stimulera arbete och sparande. På några av dessa områden har socialdemokratin fina traditioner att falla tillbaka på. På andra har vi det inte. Vi hymlar inte om att vi i hög grad har varit medskyldiga till att bygga upp det skattesystem som i dag är i skriande behov av reformering. Vi har länge trott att höga marginalskattesatser är det främsta medlet för utjämning. I dag vet vi att det inte är så. De riktigt rika, de skrupelfria, de med tid och experthjälp kan alltid gå runt skatten. Med avdrag och skatteplanering kan de få ned sin skatt, som andra måste betala. Därför misslyckas det skattesystem som vi har i dag att skapa en rimlig rättvisa. Därför måste vi tänka om. Själv är jag övertygad om att det är möjligt att åstadkomma en skattereform som ger både mer rättvisa och mer effektiva skatter: skatter som uppmuntrar till mer arbetsinsatser, större investeringar, mindre snedvridningar i ekonomin, ökat sparande — och som samtidigt fördelar skattebördan bättre. På andra områden kan vi bygga vidare på tidigare framgångsrecept. Det gäller inte minst arbetsmarknadspolitiken. Den måste fortsätta att vridas över mot mer utbudsstimulerande åtgärder, dvs. mer utbildning och en ännu bättre arbetsförmedling. Arbetslinjen — att människor skall ha utbildning och arbete i stället för bidrag — skall ligga fast. Ja, den bör t.o.m. utvidgas. Arbetslinjen kan hjälpa oss att lösa de stora problem vi i dag har med snabbt stigande kostnader i sjukoch arbetsskadeförsäkringen. Anne Wibble tog upp problemet. Hennes enda recept är att skära ner förmånerna. Men då har vi inte kommit åt det grundläggande problemet, som är ett annat, nämligen varför människor blir sjukskrivna långa tider, varför antalet arbetsskador växer så snabbt och varför vi har så många förtidspensionerade. Det enda de borgerliga partierna kan tänka sig är att försämra förmånerna för dem som drabbats. I stället måste vi söka lösningar som innebär att vi kan minska sjukskrivningsperiodernas längd, minska antalet arbetsskador och minska antalet förtidspensioneringar. Det kan vi åstadkomma t.ex. genom att skärpa incitamenten för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön-och för samhället att förbättra folkhälsan och ge sig i kast med rehabilitering av dem som skadats. Om vi kunde minska förtidspensionering och långtidssjukskrivning skulle det ge både lägre kostnader och flera arbetstimmar och därmed högre produktion samt en bättre tillvaro för de enskilda människor det gäller. För den som har ett socialt samvete, Anne Wibble, är svaret givet: Det är den vägen vi skall gå. Det är det social-humana sättet att både minska kostnaderna och förbättra människors situation. Det är också nödvändigt att diskutera om vi kan föra över resurser från sjukförsäkringen till sjukvården och hur vi skall kunna förbättra vår organisation för rehabilitering. I dag händer det alltför ofta att personer med problem bollas fram och tillbaka mellan olika, strikt avgränsade byråkratier, var och en med sitt eget budgetkonto och där man inte har tillräckligt god samordning och bra samarbete. Det här är ett av flera exempel på hur viktigt det är att vi skärskådar och förnyar den offentliga sektorn. Den kläms i dag mellan stigande krav på kvalitet, tillgänglighet och valfrihet å den ena sidan och en långsammare tillväxt av resurserna å den andra. Vi vet att vi har köer till vården, gamla och trasiga skolhus, för få dagisplatser. Samtidigt är det ett faktum att det inte går att bygga ut den offentliga verksamheten i samma takt som tidigare. Vår uppgift är därför att förbättra den offentliga sektorn på en rad viktiga områden — men utan att använda mer än de resurser som redan finns tillgängliga. Det innebär en stor utmaning. Tidigare kunde vi alltid försöka lösa problemen genom att tillföra mer resurser via höjda skatter. Nu blir uppgiften att lösa dem med de resurser som redan finns. Medan fältropet för arbetarrörelsen tidigare kan sägas ha varit ”Mer pengar till reformer!” , blir det nu ”Mer reformer för pengarna!”. Det är min övertygelse att det går att klara den uppgiften, men då krävs också att vi självkritiskt granskar den styrning och organisation vi byggt upp på detta område. De politiker som ansvarar för den offentliga verksamheten måste tydligare äni dag se sig som medborgarnas företrädare. De skall sätta upp klara mål för den offentliga verksamhet de svarar för, men de skall därefter våga släppa ner besluten över den löpande verksamheten till dem som arbetar i den. Det kan sägas att detta är detsamma som att organisationen decentraliseras. Vi har redan sett åtskilliga exempel på att detta leder till en både bättre och billigare verksamhet. Och det kan ge konsumenterna, medborgarna, större möjlighet att välja mellan olika utformningar av verksamheten i vårdcentraler, skolor, på dagis och sjukhus. För att detta skall fungera måste också de ansvariga politikerna ha vilja och kunskaper att utvärdera den verksamhet som bedrivs, att ta reda på vad som faktiskt uträttas, att belöna dem som når de uppsatta målen, liksom att vara beredda att dra bort resurser från de enheter som inte når de mål som satts upp. Det här är verkligen svårt. En annan svårighet ligger i den målkonflikt som vi måste ta med öppna ögon. Ju mer av valfrihet och decentralisering som skapas, desto svårare kan det bli att nå den jämlikhet som varit ett av syftena med att organisera vård, omsorg och utbildning i offentlig regi. Här krävs en rejäl och grundlig debatt — inte minst inom arbetarrörelsen — om valfrihetens innebörd och konsekvenser. Det är nämligen ett inte alldeles lättlöst problem. Den debatten har redan startat. Och, för att sluta där jag började, den debatten är spännande och vital. Den senaste tidens många möten som jag har haft på olika ställen runt om i landet har övertygat mig om att det svenska folket — och medlemmarna i vårt parti — vill att denna vår debatt skall fortsätta på det här viset. Man vill att vi skall fortsätta att värna full sysselsättning, trygghet och rättvisa, men man vill också att vi stöper om våra gamla medel så att de svarar mot en ny tids krav. Man vill helt enkelt att den svenska socialdemokratin skall fortsätta sitt arbete för att omdana Sverige på ett sätt som kännetecknas av både solidaritet och förnuft.

Herr talman! Efter den senaste tidens debatt, inte minst kring SAMAK rapporten, var det naturligt att finansministern kände sig skyldig att hylla den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Men, handen på hjärtat, är inte prognosen om ett budgetöverskott på 400 milj.kr. ett litet svagt bevis för detta? Budgetöverskottet har ju uppnåtts till priset av ett kraftigt skärpt skattetryck som givit svag tillväxt, hög inflationstakt och ett växande bytesunderskott till följd av minskat, ja rent av negativt hushållssparande. Det ter sig egendomligt att så hänga upp sig på dessa 400 milj.kr., när vi i dag kan konstatera att överskottet under det löpande budgetåret blir närmare 10 miljarder. Det vore verkligen något att ta fram. Vi vet säkert att nästa års budgetsaldo inte blir plus 400 milj.kr. Det kommer sannolikt, som jag sade tidigare, att bli betydligt mer. Men osäkerheten är stor. Utmärkande för årets budgetförslag är nämligen att det är så ofullständigt. Vi vet inte vad som händer. Sedan sade finansministern att vi inte längre behöver låna till välfärden, och det tycker jag var ett mycket konstigt uttalande. Avgörande är ju inte hur statsskulden påverkas utan hur bytesbalansen påverkas. Vi har ett växande bytesunderskott och lånar från utlandet för att upprätthålla vår levnadsstandard. Att man sedan gör det via privat upplåning, därför att utlandsskulden har privatiserats, på ett som jag anser felaktigt sätt, är en annan sak. I fråga om priser och löner är finansplanen faktiskt mer realistisk för innevarande år än som varit vanligt. Priserna och lönerna höjs mer än som sagts, men de blir inte så mycket högre än de brukar bli. Man är så tillbaka till samma slags manövrer för att inflationen skall bli 4 96 år 1990. Vi har fått ett besked om ett kommande skatteförslag, som är märkligt på många sätt. Det finns inte med i det budgetförslag där regeringen är skyldig att redovisa statens inkomster och utgifter, inkluderande år 1990, som vi nu talar om. Förslaget går rakt emot vad som sades och gjordes på nyårsafton. Då höjdes skatterna, men nu skall man sänka dem, allt i syfte att försöka påverka löneutvecklingen. Vi som har föreslagit längre gående marginalskattesänkningar kan ju ta det som ett erkännande. Vad regeringen nu föreslår motsvarar inte mycket mer än inflationen. 7 90 ilönehöjning, som vi har sagt, vore bättre. För 1991 skall man ju gå fram med marginalskattesänkningar på 20 90. Varför inte ta ett förskott på denna marginalskattesänkning, herr finansministern? Det finns faktiskt en god förebild för detta i det förslag som faktiskt föreligger i den moderata partimotionen från januari i år.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt både började och slutade sitt anförande med att säga att den socialdemokratiska politiken grundas på förnuft och solidaritet. Det tycker jag är fel. Tvärtom saknas det både förnuft och solidaritet i er politik. Finansministern använder sig av ett ganska enkelt debattknep, som borde vara under hans värdighet, när han påstår att folkpartiets enda recept var att skära i förmånerna. Jag tycker att partimotioner från andra partier kunde förtjäna att läsas med något bättre förstånd, innan man uttalar sig om förslagen. Sanningen är att vi har en mycket genomgripande och väl underbyggd analys av de brister och problem som finns i socialförsäkringssystemen. Resultatet av denna diskussion, som för övrigt även finansutskottets socialdemokrater uppenbarligen tycker är ganska intressant, är att problemet kräver en rejäl översyn. Vi lämnar många förslag till hur en sådan skall utformas. Men — och det är poängen — i avvaktan på att en sådan översyn kan göras, kan man faktiskt inte bara sitta och rulla tummarna samt låta problemen och kostnaderna bara öka och öka. Då händer just det som händer nu, nämligen att barn med handikapp blir utan tillräckligt stöd, att åldersdementa inte får det gruppboende de behöver och att sjuka människor får vänta i månader på en vettig sjukvårdsbehandling. Det är en bristande solidaritet mot enskilda människor, som jag djupt beklagar att socialdemokraterna uppenbarligen bekänner sig till. Sedan sade finansministern angående skatterna att han hade fått en fråga från parterna, som ville få vetskap om det skattemässiga förutsättningarna. Det förstår jag mycket väl. Det har vi från folkpartiet tjatat om under ganska många år. Det är enligt vår mening viktigt att lägga fast förutsättningarna för inkomstskatter och annat i förväg så att parterna vet vilka förutsättningar som gäller i förhandlingarna. I dessa förutsättningar skulle ett utsökt inslag vara ett inflationsskydd. Då vet nämligen parterna att skatteskalan med dess procentsatser gäller oberoende av inflation och annat. Får jag fråga om finansministerns uttalande om att det krävs rimliga garantier för att det skall bli en skattesänkning skall tolkas så att en sådan inte blir av utan dessa garantier. Om finansministern inte får vad han själv kallar för rimliga garantier, blir det då ingen ändring alls i skatteskalan för 1990? Det vore en utomordentligt dålig början på en skattereform. Det innebär de facto en skattehöjning med ungefär fem miljarder kronor.

Herr talman! När finansministern nu berättar om skatteförslagen, har Anne Wibble rätt i att regeringen bör klargöra vilka skatteregler som gäller för att arbetsmarknadens parter skall kunna agera och så att inte de som förhandlar vid ett visst tillfälle gynnas. Om inte det nuvarande skatteförslaget ändras så att alla inkomsttagare får en skattesänkning, då är förslaget fördelningspolitiskt oacceptabelt. Det är alltså viktigt att det ses över. När finansministern framlade sitt förslag till skattereform använde han argumentet att det för närvarande var för mycket av skatteplanerande och agerande från kapitalmarknadens aktörer inom ramen för nuvarande skattesystem. Under den senaste tiden har både finansministern och statsministern kritiserat bankernas sätt att fungera. Den avreglering som har kommit till stånd har varit mycket positiv. Den har ökat konkurrensen men också effektiviteten på kreditmarknaden. Därför är det litet märkligt att den kritiseras i efterhand. Framför allt bör man klargöra vad man egentligen kritiserar. Vad är det t.ex. som statsministern är missnöjd med i fråga om bankernas agerande? Det har talats om nya aktörer på bankmarknaden. Bl.a. har det sagts att LO skall skaffa sig en egen bank. Det vore alldeles utmärkt och ett led i avregleringen. En sådan bank borde omedelbart ges oktroy. Men regeringen bör alltså klargöra vad den kritiserar bankerna för. Är det inlåningen eller utlåningen eller vad är det? Finansministern lyfte fram värdet av debatt inom det socialdemokratiska partiet, och det är viktigt att en sådan sker. Men för den skull får man inte bortse från eller anse debatter mellan olika partier och intresseinriktningar mindre viktiga. Det förs en frisk debatt också i andra delar av vårt samhälle. Under mina snart 20 år här i riksdagen har, som jag ser det, socialdemokra terna under sin majoritetstid förlorat förmågan att samtala, lyssna, värdera och vara ödmjuka inför andras åsikter. Nu befinner de sig i minoritet och får leva ett kärvt liv. Jag kan se framför mig den rad av nederlag som regeringen har framför sig denna vår. Socialdemokraterna har blivit så deformerade genom sin majoritetsställning att de har glömt bort talandets, lyssnandets och ödmjukhetens konst. Om de hyste respekt för andras åsikter skulle det leda till ett helt annat klimat i utskotten än det klimat som socialdemokraterna har bäddat för under sin majoritetstid.

Herr talman! Finansministern sade inledningsvis att arbetarrörelsens debatt var intressant. Det är väl ingen hemlighet att definitionen på intressant i det sammanhanget är att finansministern har fått en väldig kritik när man har diskuterat målen frihet, jämlikhet och broderskap nu inför franska revolutionens 200-årsjubileum och socialdemokratins 100-årsjubileum. Det skulle också vara intressant att veta om han tycker att kritiken är riktig och om han tänker ändra något i fråga om den inslagna politiska vägen eller om allt är som det skall vara. Jag upplevde första delen av finansministerns tal som ett internt försvarstal —- eller något slags kongressanförande, lämpligt för den interna debatten inom socialdemokratin. Man talar om tillväxt och trygghet och man talar om marknadsekonomins förträfflighet om den bara tuktas och tämjs. Men i realiteten avreglerar man och öppnar för starkare marknadskrafter och mer ohämmad marknadsekonomi. Man talar om generell välfärd — men att den är dyr och att den måste gälla för alla. Och så talar man om omprioriteringar i ordalag som får mig att tro att man möjligen är på väg bort från specialdestinerade bidrag, att man tänker lämna klumpbidrag i detta ramtänkande som gör att man inte kan garantera en likvärdig utveckling för alla över hela landet. Det skulle vara mycket intressant att få reda på vad som kommer när det gäller den offentliga sektorn under våren. Skall specialdestineringen bort? Blir det ramanslag och klumpsummor, där man bakar in lönekostnaden på det sätt som man nu skriver ihop sig om i finansutskottet när det gäller totalram? I så fall är vi ju tillbaka i en avregleringsekonomi, där man enligt min uppfattning öppnar för väldigt mycket konstigheter. Man säger att låglöneavtal ger låga priser. Jag minns devalveringen, som i ett svep gjorde arbetskraften billig i Sverige. Hur var det med storföretagen? Sänkte de verkligen priserna, eller höll de igen i fråga om prisökningarna? Nej, naturligtvis inte. Vi kan se hur prissättning och vinstutveckling har varit under hela 80-talet, då man har kämpat och försökt lägga locket på för lönerna. Vinstutvecklingen är ju enorm. Vi vet också att vinstandelen av förädlingsvärdet har ökat under hela denna tid. Det finns ingen automatik mellan låglöneavtal och låga priser eller konkurrenskraft. Då är man inne på det senaste schackdraget, att man skall leverera en ofinansierad skattesänkning i stället för en berättigad löneutbetalning från bolagen. Det är konstigt att det är så lätt att göra ofinansierade skattesänkningar på — som jag såg att affärstidningarna i dag beräknade — mellan 10 och 20 miljarder över en natt, när man annars brukar vara så kritisk mot förslag från oppositionen som möjligen kan vara ofinansierade eller ha en tveksam finansiering ur finansministerns synpunkt. Jag menar att en ofinansierad skattesänkning — med en marginalskattesänkning som dessutom är orättvis — försämrar möjligheterna att förbättra den offentliga sektorn. Den kommer att skapa ytterligare vinster i bolagen och en mer omfattande spekulationsekonomi. Vi kan tänka oss att slopa matmomsen — det klarar man med 20 miljarder.

Herr talman! Finansministern är en mycket glad man. Han är vital och visar något av högmod. Han beskriver i lyriska ordalag hur det går till inom det socialdemokratiska partiet. Där är det vitalt, där har man bredd, där har man en spännande debatt. Det är där man ställer frågorna och det är där man svarar. Det får mig att tänka på det gamla Rom. När den tidens fältherrar kom hem efter sina segrar, hade de en slav som stod på vagnen och viskade: Kom ihåg att du är dödlig! Nu har vi inga slavar. Men det kunde kanske vara klädsamt med en viss ödmjukhet också i Sverige i dessa tider. Finansministern säger att det gäller att para förnuft och solidaritet. Många av de mål han skisserar för den sociala politiken i samhället ställer vi upp på i miljöpartiet. Men han glömmer nästan konsekvent bort miljömålen. Fungerar det inte med miljön, så blir det väldigt dåligt med solidariteten. Därför blir det också mycket viktigt vilka medel man använder för att nå sina mål. Vi har sagt att vi vill arbeta inom marknadsekonomins ramar. Vi delar Kjell-Olof Feldts uppfattning att marknadsekonomin måste tuktas och tämjas för att kunna fungera väl. Därför är det litet underligt när man nu vill avveckla de sista resterna av valutaregleringen. Det är ju inte mer än en timme sedan Lars Tobisson nästan ryste av glädje när han talade om vad som skulle inträffa när valutaregleringen försvann. Då skulle vi få skattesänkningar i Sverige, och allra mest för kapitalet. Aldrig har väl kapitalet varit särskilt solidariskt och särskilt intresserat av miljöfrågor och andra viktiga frågor i samhället. Delar finansministern Lars Tobissons stora glädje över att kapitalet skall få dessa enorma skattesänkningar i framtiden?

Herr talman! Först en upplysning till Lars Tobisson. Han påstod att jag skulle ha sagt att vi inte längre behöver låna till välfärden. Det sade jag aldrig, Lars Tobisson. Vad som hände var tydligen att Lars Tobisson var uppe på pressläktaren och hämtade ett av de exemplar av mitt tal som delades ut. Sedan försjönk han så djupt i läsningen av detta att han inte lyssnade till vad jag sade. Jag strök det där ur talet. Jag delar nämligen Lars Tobissons uppfattning att vi inte kan hävda det, när vi lånar 15 miljarder utomlands. Därvidlag är vi alltså överens. Sedan fann han det över måttan inkonsekvent att en regering på nyårsnatten kunde skärpa beskattningen av vinsterna, och ett par månader efteråt tala om skattesänkningar för löntagarna. Jag finner detta utomordentligt konsekvent, Lars Tobisson. Med den starka vinstökning som har varit och med den inflation vi har, tycker jag att den ”skänkeln” i skattepolitiken skulle kunna ge bästa möjliga resultat. Men det här visar det gap som ändå finns när det gäller vår syn på vad ekonomisk politik skall försöka uträtta. Jag vet inte om det lönar sig, men jag skall försöka dra följande resonemang för Lars Tobisson. Han säger — och det säger han alltid — att budgetunderskottet har vi tagit bort bara genom att höja skattetrycket. Nu är det fel i och för sig, redan av ett mycket enkelt skäl. Enligt statistiken har budgetunderskottet från 1982, då det var 13 96 av bruttonationalinkomsten, eliminerats genom lika delar minskning av utgifterna — 6 26 — och höjning av skattetrycket, 6 90. Men egentligen ger detta också en felaktig bild. Skattetrycket bestäms ju av de samlade offentliga utgifternas nivå. Även om de inte finansieras med skatter, så måste de ju finansieras. Och hur sker det, om man har underskott i sin budget? Jo, då lånar man, som Lars Tobisson noterade. Och vad händer när man lånar? Visserligen blir det inte höjda skatter, men det blir höjda räntor och höjda priser — dvs. ett budgetunderskott kostar medborgarna någonting. Och skulle vi räkna på det riktiga sättet, så har det totala reella skattetrycket sjunkit från 67 96 av bruttonationalinkomsten till 61 90 i dag. Det är det vi har åstadkommit. Det är det som gör att vi kan stå här i dag och diskutera skattesänkningar. Utan den politiken hade det inte varit möjligt för någon här närvarande att göra det med någorlunda bibehållen hederlighet. Jag vill till Anne Wibble säga att jag vet att folkpartiet vill ha en översyn av socialförsäkringen. Jag har t.o.m. offentligt uttryckt min uppskattning av den analys folkpartiet gjorde i sin motion — så jag har läst den. Anne Wibble tycks glömma bort att jag faktiskt också ger besked när jag finner att någonting är värt att läsa och värt att notera. När Anne Wibble angrep Anna-Greta Leijon, så var det i själva verket för att denna översyn inte var gjord. Det enda konkreta förslag ni har, som skulle kunna lösgöra pengar ur socialförsäkringen, är i dag att skära ned förmånerna. Det är faktiskt så. Det är bra att Anne Wibble vill att regeringen skall ange förutsättningarna för löneförhandlingarna. Det är det vi har gjort nu, och därmed har klarhet för parterna skapats på en väsentlig punkt. I anslutning till detta vill jag säga till Hans Petersson att jag bara noterar hans formulering att det i stället för skattesänkningar skall vara berättigade löneutbetalningar från bolagen. Detta belyser falskheten i vpk:s s.k. stöd för löntagarna. Majoriteten av löntagarna i Sverige arbetar inte i de vinstgivande bolagen. Det är en minoritet som arbetar i de bolag som har de stora vinsterna. 1,5 miljoner arbetar i offentlig sektor, och där vet vi att ökade kostnader slår igenom antingen så att vi får mindre pengar att använda för vård, utbildning osv., eller så att vi måste gå till svenska folket och begära höjda skatter, höjda avgifter eller något annat. Ytterligare 1,5 miljoner arbetar inom handel och transport och i småföretag, som inte heller har någon annan väg — de har inte några stora vinster. Om nu vpk fortfarande är ett arbetarparti är det synnerligen oansvarigt att försöka lura arbetarna med att de stora vinsterna i Volvo, Trelleborg och SKF skall räcka till för att betala lönerna för fyra miljoner löntagare i hela Sverige. Det är det som inte går. Därför vore det bättre att beskära dessa företags möjligheter att höja lönerna genom en skärpt vinstbeskattning och att försöka klara lönebildningen i övrigt på annat sätt. Gunnar Björk säger att socialdemokratin har förlorat sin förmåga att lyssna och visa respekt för andras ståndpunkter. Jag bara noterar att en del säger att vi har lyssnat alldeles för mycket, att vi har tagit över andra partiers uppfattningar, att vi har haft alldeles för stora och fladdrande öron som tar in andras ståndpunkter. De borgerliga hävdar nu att de har trängt tillbaka socialdemokratin. Jag tycker faktiskt att det är tvärtom. Det är våra idéer som vinner terräng. Jag skall ta två inte helt oviktiga exempel. Det ena är synen på arbetslösheten. I Sverige vågar i dag inget parti, vare sig det kallas socialistiskt, borgerligt eller något annat, hävda, som många partier ute i Europa fortfarande gör, att arbetslösheten inte bara är oundviklig utan t.o.m. nyttig. Det gör ni inte längre, utan ni ställer upp bakom sysselsättningspolitiken, i varje fall i era offentliga uttalanden och offentliga gärningar. Jag ser det som en oerhörd seger för våra idéer att den fulla sysselsättningen är stabilt förankrad i Sverige. Det andra exemplet är skattereformen. Under många år krävde de borgerliga bara en sak: sänkta marginalskatter —- ingenting annat. De antydde inte ens att en sådan skattesänkning skulle skapa några fördelningspolitiska problem. Det var det enda folk fick höra: med sänkta marginalskatter blir ni lyckliga. När vi hävdade att sänkta marginalskatter som enda skattepolitiska åtgärd var farligt för rättvisan bemöttes vi med starkt motstånd. Nu går det att tala med borgerliga partier om en mera sammansatt skattereform, där man skall försöka uppnå större rättvisa än i det nuvarande systemet genom att bredda basen för beskattningen och skärpa kapitalbeskattningen på åtskilliga områden. Jag anser att det är en seger för våra idéer att diskussionerna om och arbetet med skattereformen kan föras med den utgångspunkten. Från detta är dock moderata samlingspartiet helt undantaget. Jag vill säga till Gunnar Björk, som talar för centern, att jag tycker att centern numera är skvadern i svensk politik. Här har man i sex år traskat patrull med moderaterna och folkpartiet. Man följde dem i motståndet mot praktiskt taget varje insats som vi ville göra på fördelningspolitikens område när det gällde att få till stånd en rättvisare fördelning. Men någonting hände under fjolåret — om det var Olof Johanssons metamorfos eller något annat som var orsaken vet jag inte — och sedan dess har centern inte gjort något annat än talat om fördelningspolitik. Jag vågar påstå att ni sedan valet i fjol har använt ordet fördelningspolitik fler gånger än vad ni har gjort i ert partis hela tidigare historia. När jag tittar på den praktiska politiken börjar jag fundera. Det finns en konkret åtgärd som ni tillsammans med moderaterna och folkpartiet vill avskaffa, nämligen omsättningsskatten på aktier. Det är av omsorg om finansvalparna på SOFE som Gunnar Björk vill avskaffa omsättningsskatten. När det gäller den konkreta handlingen försvann den fördelningspolitiken. Gunnar Björk åskådliggjorde utmärkt tydligt centerns problem med sin identitet när han sade att det inte är så att centern angriper socialdemokratin från vänster utan att det är socialdemokratin som angriper centern från höger. Det var en formulering i klass med vad Richard Nixon en gång sade: Jag vet att ni tror att ni förstod vad jag sade, men vad jag sade var inte vad jag menade.

Herr talman! Det är roligt med roliga historier som alla kan förstå. Jag fick inget svar på en av de frågor som jag tror att det skulle vara av visst värde att finansministern svarade på före debattens slut, nämligen vad som händer med 1990 års skatter om finansministern inte tolkar vad parterna gör som rimliga garantier. Blir det då ingen förändring alls? Om det skall vara samma skatteskala innebär det, eftersom ni har tagit bort inflationsskyddet, en ganska rejäl skattehöjning på ungefär 5 miljarder kronor. Som inledning på en reform är detta utomordentligt allvarligt, och det befäster vad många befarar, nämligen att socialdemokraternas syfte med skattereformen bara är att genomföra ständiga skattehöjningar. För möjligheterna att åstadkomma en skattereform är det mycket viktigt att finansministern säger något mer än vad han har sagt. Jag vill också ta upp budgetunderskottet. Siffrorna är korrekta, men resultatet är ju osthyvel och snålhet i verksamheter, därför att finansministern inte har haft förmåga att göra någonting åt transfereringssystemen. Det är roligt att han läser våra motioner — det har vi ändå tyckt oss notera. Han sade att det enda konkreta förslag som nu finns är en karensdag. Det är inte sant. Det finns nämligen ett utomordentligt konkret motförslag från socialdemokratin som betyder nej till fler egna rum, nej till bättre bostäder för åldersdementa, nej till höjt vårdnadsbidrag för familjer med handikappade barn, nej till pensionstillskott för pensionärer utan ATP, nej till viktiga miljöinsatser, nej till mera insatser för jämställdheten. Allt detta kan vi åstadkomma genom en så liten förändring som denna enda karensdag. Det är en tanke som jag har läst i tidningen att också finansministern i sina ljusare stunder har ett visst intresse för. Det är alltså fel att säga att detta är det enda konkreta förslaget. Det finns konkreta motförslag som innebär mycket stora försämringar för grupper som är mycket svagare än de löntagare som har ganska bra sjukförsäkringsskydd.

Herr talman! Det är vetenskapligt klarlagt att skattehöjningar på företagsvinster inte påverkar lönebildningen. Möjligen kan de verka i motsatt riktning. En företagare kan säga sig: Lika väl som att betala skatt på vinsten, kan jag dela ut den i lönehöjning. Det kan befordra löneglidningen. Men lönebildningen bestäms främst av det lokala arbetsmarknadsläget. Även skattehöjningar på företags aktievinster får nämligen betalas av vanliga människor. Det är symptomatiskt att Kjell-Olof Feldt nu håller öppet för att vid en sänkning av marginalskatterna med 3 76 höja andra skatter. Stig Malm invänder att det då inte blir någon reallöneökning. Jag frågar, Kjell-Olof Feldt, har finansministern redan glömt bekännelsen från valrörelsen om det berömda tankefelet som han hade gjort i motsvarande situation förra året? Jag får också fråga finansministern: Varför backar ni i fråga om utgiftsramen? I finansplanen fanns ett konkret förslag om en ram på 5 96. Sedan lämnade finansutskottets ordförande in en motion om att ramen borde omfatta även annat än löneökningar och att budgetsystemet borde decentraliseras. Dessa båda förslag kunde vi moderater varmt tillstyrka, eftersom de i förening motsvarade vår motion. Därmed kunde det ha bildats en bred parlamentarisk majoritet för socialdemokraternas ståndpunkt. Då backade ni. Det vore bra om finansministern kunde skapa klarhet i frågan varför socialdemokraterna slog till reträtt och klargöra vad som nu gäller. Vill han själv egentligen ha en utgiftsram på 5 76? Är detta fortfarande en utgångspunkt för arbetsgivarverket i förhandlingarna? Sedan skulle jag vilja testa finansministern på en annan passus i hans skrivna anförande. Det står nämligen: ”Vi vet att den traditionella s.k. keynesianska politiken inte längre fungerar så väl. Det betyder att vi inte kan finjustera ekonomin genom budgetpolitiken.” Jag tror att Kjell-Olof Feldt hoppade över just detta stycke. Det var väl av hänsyn till Anna-Greta Leijon som inte ville göra detta medgivande. Men jag utgår från att finansministern står för åsikten. Då kan han skälla på nyliberaler hur mycket han vill, en tydligare bekännelse till Milton Friedmans huvudtanke kan man inte gärna begära. Jag tackar för beskedet i den grundläggande fråga jag ställde i mitt anförande, ett positivt besked dessutom. Finansministern är en känd och uppskattad diktare. Jag har länge tvekat om att försöka göra honom äran stridig. Men upplivad av det senaste beskedet känner jag mig mogen för debut. som ofta om marknadsekonomi bruka” snacka. Men det verkar mest bli tal, ty rörelsen är sval, för lovsången till vår politik får jag dock tacka.

Herr talman! Det är alltid en upplevelse att få vara med om litterära debuter. Kjell-Olof Feldt beskrev i sitt anförande mycket av det positiva som har hänt. I vad gäller arbetslösheten har man klarat sig relativt bra, men man glömmer fortfarande bort att det har skett en ökning under den senaste tiden. Man skall se det i relation till den konjunktursituation som vi befinner oss i. När det gäller BNP-tillväxten befinner vi oss inte bland de bästa inom OECD. Vart tog de positiva tankar vägen som fanns i höstas om att något skulle ske med hushållssparandet. Jag tror att någon typ av privata investeringskonton, något som vi har förordat, vore ett sätt att få litet nytänkande kring sparandet. En del av underskottet har flyttats över till kommuner och till hushållen. Skattetrycket har ökat och jag tycker också att inkomstklyftorna klart har ökat. Den undersökning som konsumentverket gjort under den senaste tioårsperioden visar just att en arbetarfamilj med tre barn 1987 inte kunde upprätthålla en skälig konsumtion utan att gå 300 kr. back varje månad. Samtidigt har alltså hushållens ekonomi försämrats ända sedan 1982. Det är under den tid som regeringen hävdar att man lyckats så bra. Men det har man inte gjort ur fördelningspolitisk synpunkt. Då säger Feldt: Vad har centern gjort? Jo, vi har gjort ganska mycket faktiskt. Vi har slagits för att alla skall få del av skattereformen. Vi har slagits för undantagspensionärerna, för friåret i sjukvården. Detta finns i vår budget, om Feldt har tid att se på det. Vi har tittat på läkemedelssidan. Det finns en klar fördelningspolitisk profil i vår politik. Det var också ett av skälen till att centerns företrädare, bonderörelsen, en gång startade. Det var fördelningspolitiken som var felaktig då. Man frågar sig vilket budgetramsresonemang som är Kjell-Olof Feldts i dag. Är det hans eget tidigare eller är det den socialdemokratiska riksdagsgruppens som gäller? Jag instämmer faktiskt i Lars Tobissons fråga. När det gäller kritik från höger är det obestridligen så, Kjell-Olof Feldt, att socialdemokraterna har gått till höger. Centern har ibland blivit anklagad för högervridning, men i så fall är socialdemokraternas ännu större. Den som inte tror mig behöver bara titta i det nummer av LO-tidningen där det skrivs: Behövs det ett högerparti nästa gång det blir val? Det är obestridligen så att socialdemokraterna har tagit flera kliv till höger. Hur jämförelsen mellan mig och Richard Nixon skall uppfattas får man fundera över. Det enda jag kan hoppas på är att inte behöva göra sorti på samma sätt som Nixon, utan att det kan ske på ett något hederligare och trevligare sätt.

Herr talman! Jag förstår att finansministern har problem med den intressanta debatten, som han sade, inom arbetarrörelsen, eftersom han tar till så omåttligt mot det jag sade i den första replikrundan. Självklart är förslaget om att staten skall avstå från skatteinkomster i stället för att bolagen skall betala skatt ett SAF-förslag. Givetvis är det så. Men hur går det med alla inom handeln och inom den offentliga sektorn? säger finansministern. Det är inte alla som är anställda i bolag. Han redovisar marginalskattesänkningen som ett slags jämställdhetseller fördelningspolitiskt instrument. Deltidsanställda eller de som inte orkar arbeta mer än sex timmar om dagen i åldringsvården, har de sådana löner att de får de stora vinsterna av detta? Naturligtvis gynnar en marginalskattesänkning den här gången, som alltid annars, dem med de höga inkomsterna och är inte en nödvändig skattereform. Hur skall reformen finansieras? Finansministern har inte sagt om den skall vara finansierad eller inte. Skall den finansieras känner vi faktiskt till en skiss som har lagts fram om hur den kommande skattereformen skall finansieras. Går det efter de riktlinjerna står låginkomsttagarna som förlorare vid ett sådant här inhopp i avtalsrörelsen. Kjell-Olof Feldt vet lika väl som jag att en marginalskattesänkning inte är fördelningspolitiskt acceptabel. Utifrån denna analys dömer han ut vpk:s politik. Jag menar att han inte kan hoppa över de vpk-förslag som föreligger till behandling i årets riksdag. Man kan slopa matmomsen. Det ryms väl inom den tilltagna ramen på ca 20 miljarder kronor. Man kan förbättra skola, vård, omsorg. Man kan ge bidrag till den kommunala sektorn så att kommunalskatten, som är den tyngsta och värsta för låginkomsttagarna, inte behöver höjas. Det finns faktiskt möjligheter att föra en omfördelningspolitik. Inser inte finansministern det? Var det inte 8 miljarder som Volvo i förra veckan redovisade som vinst? Är inte likviditeten mer än 200 miljarder? Har inte spekulationsoch börsekonomin utvecklats på ett ohämmat sätt under 80-talet, medan de anställda har fått stå tillbaka? Som Gunnar Björk redovisade med hjälp av konsumentverkets undersökning har familjerna, trots merarbete, mindre kvar i portmonnän. Låginkomsttagarna, som finansministern värnar om och talar om, de som är anställda inom vården, får sämre möjligheter att få en skälig lön om staten skall avstå inkomster i en avtalsrörelse. Nej, jag menar att den rätta vägen är att gå från botten. Sänk matmomsen, pressa kommunalskatterna, pressa de indirekta skatterna och låt vinsterna i bolagen, jag upprepar detta, finansiera det. Det är en rättfärdig politik, finansministern.

Herr talman! Anne Wibble vill veta nu hur skatterna under alla förhållanden skall bli 1990, dvs. hon begär att jag skall tala om vad som händer med skatterna om vi får ett tvåårsavtal på för hög nivå med fortsatt inflation. Hon begär att jag skall tala om vad vi gör med skatterna 1990 om vi bara får ett ettårsavtal eller om det blir något tredje helt okänt alternativ. Det är klart att det från oppositionsbänken ter sig högst rimligt att avkräva regeringen besked. Men utformandet av den ekonomiska politiken måste ju vara förankrat i verkligheten — inte bara i riksdagen. Det måste finnas något samband mellan de ekonomiska problem som vi står inför och hur vi utformar skattepolitiken. Detta är också något av ett svar till Lars Tobisson och på hans oförsynta uppläsning av mitt icke upplästa manuskript när det gäller Keynesiansk efterfrågestyrning. Även om finjusteringarna är svåra att göra så spelar de en roll, och det är därför jag avvisar det oerhörda lättsinne varmed Lars Tobisson säger att det går att sänka skatterna redan 1990 med 20-30 miljarder. Han vill helt och hållet koppla bort finanspolitiken från stabiliseringspolitiken. Det är omöjligt. Nej, Anne Wibble, så mörka stunder har jag inte haft att jag ställt mig bakom förslaget att återinföra en karensdag eller flera karensdagar. Om man bara vill spara pengar är det ett mycket orättvist sätt att göra det på, såvida man inte säger sig att Sveriges riksdag skall börja stifta lag om innehållet i kollektivavtal. Det är en orättvis besparingsmetod som ni föreslår. Som effektivisering av socialförsäkringssystemet är metoden ganska verkningslös. De stora problemen har vi nämligen inte med korttidssjukskrivningarna, inte med måndagsfrånvaron, utan med de långa sjukskrivningarna på minst en vecka och framför allt på månader och år. Jag tycker att det vore orättvist och ineffektivt att välja den metoden. Sedan har Lars Tobisson flera gånger frågat varför vi övergav lönetidsramen. Svaret är: Därför att ni övergav den. Så fort man på kvällstidningarnas löpsedlar började blåsa upp till storm hoppade ni av. Det går inte att få ett sådant system att fungera, om man inte har möjlighet att genomföra det fullt ut. Ni stod inte pall inför en opinionsstorm. Därför har jag inte något förtroende för de borgerliga partierna som stöd för att få en lönetidsram att fungera i praktiken. Med den misstro som Lars Tobisson normalt visar mot fackliga organisationer måste han inse att om dessa får klart för sig att det med två dagars rubriksättning går att förmå riksdagen att falla ifrån en sådan här princip, så är den inte heller något värd i löneförhandlingar. När det gäller bankerna och avgifterna tycker jag att våra banker själva har försatt sig i en besvärlig situation. Först skulle vi svenskar lära oss att använda checkar. Vi skulle sluta använda kontanter. Bankerna förde en enorm propaganda för att våra löner skulle in i bankerna. Sedan skulle vi ta ut pengarna med checkar eller med plastkort, som stoppas in i de apparater som sitter i bankernas väggar. Det kontantlösa samhället beskrevs som bankernas mål. Nu är vi snart där, men nu upptäcker bankerna att det där blev väldigt dyrt. Den billigaste formen för att förmedla betalningar är att använda pengar, om ni kommer ihåg hur de såg ut, att använda sedlar och ibland även mynt. Varje transaktion kostar pengar. Att ta ut 200 kr. kostar banken 30 kr. itransaktionskostnader. Det är klart att vi då har blivit olönsamma allihop ur bankernas synpunkt. Men det är bankerna själva som har infört det här systemet, som har propagerat för det, som har drivit fram en helt ny marknad. Därför tycker jag att de skall ta sig ur detta på ett hederligt sätt, och det är att i första hand göra upp med sina kunder om hur det här systemet skall fungera. Jag skulle vilja säga ytterligare en sak om de ideologiska skillnaderna i Sverige. Det kan ibland förefalla som om vi inte har några konflikter på det området, men jag tycker att det har belysts väl i den här debatten, framför allt på två punkter. Lars Tobisson vill minska det kollektiva sparandet och öka det privata sparandet. Jag antar att han i varje fall i viss utsträckning har stöd för det hos folkpartiet och centern. En del tycker nog att det låter bra att ta bort det kollektiva sparandet och se till att människorna får spara i stället. Men vad det betyder är ju att om allt sparande som staten i dag svarar för plus det sparande som måste till för att vi skall få någorlunda balans i ekonomin skall ske i den privata sektorn, då måste de privata förmögenheterna i Sverige varje år öka med mellan 50 och 100 miljarder kronor. Hela tiden, varje år måste den privata förmögenhetsmassan växa i den takten. Vi kan räkna ut hur många fler miljonärer och miljardärer som måste fram för att vi skall få den utvecklingen. Här har vi en springande punkt i politiken. Jag kan se framför mig hur vi i lägen där vi har möjlighet att uppnå ett överskott i budgeten eller att förstärka sparandet i ATP-systemet kommer att möta ett ideologiskt betingat motstånd, därför att man anser att det är bättre med snabbt ökad privat förmögenhetsmassa och att det är bättre — tydligen — med ökad ojämlikhet. Det andra exemplet gäller synen på den offentliga sektorn. Jag skall inte uppehålla mig länge vid den saken — jag har många gånger tidigare utvecklat den. Men det är ingen slump att sjukvård, utbildning, omsorg om människor i praktiskt taget alla utvecklade länder undandragits marknadens inflytande. Det är inte någon slump att så skett. Uppgifterna finansieras kollektivt och produceras i samhällets regi. Skälet härtill är enkelt. All erfarenhet visar att denna lösning är bättre än någon annan, att den bättre än någon annan gör det möjligt att låta behoven styra insatserna och dessutom göra insatserna tillgängliga för alla. Marknadslösningar klarar inte något av detta. Därför blir det också en ideologisk fråga när de borgerliga med så stor emfas hävdar och väldigt ofta drar fram privatisering, marknadslösningar, för att råda bot på de problem vi har inom den offentliga sektorn och för att göra den bättre. Det är möjligt att ni gör den i någon mån mer produktiv, mer vinstgivande, men ni löser inte de uppgifter som den är till för att lösa, nämligen att insatserna styrs efter behov och att de är tillgängliga för alla. Som vanligt har denna debatt handlat om socialdemokratins politik, om regeringens fögderi; det är väl rimligt. Men jag tycker att det blir ännu tunnare med möjligheter för mig som företrädare för regeringen att diskutera något sammanhållet, konkret, gripbart alternativ till vår politik. Det är möjligt att oppositionen i själva verket är rätt nöjd med detta tillstånd — man slipper avslöja sina inneboende problem. Men det betyder samtidigt att oppositionen visar nästan rörande tillit till regeringens politik, eftersom det är det enda alternativ som vi på allvar diskuterar. Slutligen, herr talman, har jag på någon minut försökt åstadkomma något slags svar på Lars Tobissons limerick. Jag var litet på väg. Jag hade fått ihop något om att Tobisson varken är någon bra poet eller någon vidare ekonomisk profet. Det rimmar ju, men jag ger upp. Lars Tobisson går ej att omforma till poesi.

Herr talman! Städerska 6 400, arbetsterapibiträde 8 200, sjukvårdsbiträde 7 600, ekonomibiträde 7 600, textilarbetare 6 600, undersköterska 6 560, telefonist 7 869 osv. Det här är månadslöner för en stor del av de kvinnor som förvärvsarbetar i Sverige i dag. Och det handlar om heltidslöner! I en annan del av samhället finner man penningplacerare, börsklippare, företagsledare och andra chefer. Då handlar det om månadsinkomster som är fem, tio gånger större. Men då gäller det mäns löner. ”Drygt 200 000 löntagare — främst kvinnor — tjänar under 50 kr. 88. Ca 70 000 medlemmar i Kommunalarbetareförbundet har en lön på under 50 kr. per timme. Inom Beklädnadsarbetareförbundet finns 18 000. Hotelloch restaurang har ca 20 000 liksom Handels, osv., osv. De allra flesta är kvinnor. Den kommande skatteomläggningen är rent kvinnofientlig, eftersom de som tjänar under 100 000 per år inte får någon större del av skattelättnaderna. Däremot skall ju alla vara med och betala de 62 miljarder som förslaget kommer att kosta, bl.a. genom breddad moms, som ger dyrare boende, dyrare mat och högre levnadsomkostnader. Att döma av de nyliberala vindarna från regeringskansliet är det — jag kan inte tro annat — många fler än finansministern som inte har en aning om de lönevillkor som gäller för kvinnor. En undersökning som har gjorts vid universitetet i Umeå att det skiljer upp till 40 96 i lönekuverten till männens fördel inom administrativa yrken. Enligt undersökningen har kvinnor i genomsnitt 9 kr. mindre per timme än männen, och skillnaderna kan inte förklaras med att kvinnorna finns i låglöneyrken. Undersökningen visar helt enkelt att likalönsprincipen inte gäller. Kvinnor utsätts för ren lönediskriminering. Samma sak kan man se om man läser LO:s lönestatistik. Kvinnorna har på varje område lägre lön än männen. Konsekvenserna blir många gånger katastrofala för den enskilda människan. Den tredje vägens politik har offrat de lågavlönade kvinnorna till förmån för ett samhälle där status och social position hänger ihop enbart med hur hög lön man har och hur stora skatteavdrag man har lyckats få igenom. Om det arbete man utfört är värdefullt för samhället är oväsentligt! I dag har 100 000 människor skulder som ligger hos kronofogden för indrivning. Den största gruppen är ensamstående kvinnor med barn. För att bryta kvinnodiskrimineringen i arbetslivet har vpk i många år ställt kravet att man skall utarbeta ett nytt arbetsvärderingssystem. Kvinnor gör revolt mot usla löner, tunga jobb och oregelbundna arbetstider, och det måste vi ta på allvar. I dag när det är brist på arbetskraft är tidpunkten den rätta att uppvärdera kvinnorna på arbetsmarknaden. Staten i egenskap av arbetsgivare har en speciellt ansvar för att gå i spetsen. Årets avtalsrörelse kommer att bli ett bra mått på hur samhället värderar olika arbetsinsatser. Den kommande skatteomläggningen skall också göra att det lönar sig att arbeta mer. Då måste jag fråga regeringen: Vem är det som i dag arbetar för litet? Är det direktörerna? Är det arbetarna? Är det småbarnspapporna, som enligt statistiken arbetar mer än 40 timmar per vecka? Är det de som skall arbeta mer? Eller är det kvinnorna? Ja, naturligtvis måste det vara kvinnorna. Alla vet ju att kvinnor arbetar deltid. Det är naturligtvis kvinnorna som skall arbeta mer! Men det hjälper ju inte. Inte ens när de jobbar heltid kommer de flesta kvinnor upp i drägliga löner. Och varför arbetar så många kvinnor deltid? Jag skulle vilja uppmana regeringen att gå ut i verkligheten och se efter. Gå ut och fråga de lågavlönade kvinnor som slagits ut av dålig arbetsmiljö om de tycker att välfärdspolitiken har lyckats! Många gånger handlar kvinnors självvalda deltid om att man inte orkar arbeta mer. En nyligen inom Kommunalarbetareförbundet gjord undersökning visar att det är landstingsanställda kvinnor inom kommunals avtalsområde som har de tyngsta jobben i hela samhället. Men medan de traditionellt manliga tunga jobben har rationaliserats och underlättats med ny teknologi, är kvinnornas tunga jobb fortfarande till största delen manuella — och, som sagt, lågavlönade. Unga nyutbildade undersköterskor får en begynnelselön på 6 560 kr. per månad före skatt. Hur många i regeringen skulle klara sig på den inkomsten? Eller för all del: Hur många av er som sitter i riksdagen skulle ha gissat på den begynnelselönen om ni hade fått frågan? Men det är inte bara de tunga arbetena som är ett problem. Även jobb som är lätta men som innebär ensidiga rörelser är ett stort arbetsmiljöproblem för kvinnor. Inom industrin är det de arbeten som innebär monotona rörelsemoment som upprepas hela tiden som kvinnorna fått ägna sig åt. En annan viktig orsak till kvinnors deltidsarbete är bristen på heltidstjänster. Det är speciellt tydligt inom vården, där det är mycket vanligt med 57 96, 65 90 eller 78 22 tjänstgöring. Delade turer med några timmars ledighet mitt på dagen är också vanligt. Hur många män skulle ställa upp på sådana arbetstider? En tredje viktig orsak till att kvinnor väljer att arbeta deltid är att det fortfarande är kvinnorna som får ta huvudansvaret för hemmet, barnen och marktjänsten. Alla undersökningar är entydiga. Kvinnor arbetar mer än män men de gör en stor del av arbetet oavlönat. Om vi skall få ett jämlikt samhälle måste vi också ställa krav på att männen tar sitt ansvar för barnen och det gemensamma hemarbetet. Kvinnorna finns i de lägst avlönade och tyngsta jobben. Kvinnor finns också i jobb där möjligheten till inflytande är liten. Den som sitter vid en dataskärm och skriver ut andras koncept har lika liten möjlighet att påverka sitt arbetsinnehåll som de kvinnor som står vid löpande band och packar fisk. Kvinnorna har blivit den nya underklassen. Ytterligare ett område där kvinnor misgynnas är regionalpolitiken. De regionalpolitiska satsningarna har gjors på traditionellt manliga områden, inom t.ex. industrin. Lokaliseringsstöd och glesbygdsstöd har skapat arbetstillfällen för män, och sedan blir myndigheter och män förvånade över att kvinnorna flyttar! Nå, men vad beror då dessa uppenbara orättvisor på? Ja, de saker som jag här har tagit upp är alla exempel inte bara på att samhället är indelat i samhällsklasser, utan på att kvinnorna hela tiden är underordnade en manlig maktstruktur. Eftersom det är män som har makten — den ekonomiska makten — är det också männens normer och värderingar som styr samhällsutvecklingen. Det är faktiskt inte någon naturlag som säger att t.ex. vårdarbete skall vara mindre värt än datorprogrammering. Vad det handlar om är helt enkelt vems normer som skall gälla. När det gäller statsbudgeten vill jag säga att det är särskilt tydligt att just den är en produkt av och för män: Det är män som ger pengar till mäns verksamheter. En utbyggd kollektivtrafik är samhällsekonomiskt lönsam och nödvändig för att rädda miljön, men den manligt dominerade maktapparaten satsar pengar på bilismen. Försvaret får tre gånger så mycket pengar som barnomsorgen. Satsningen på idrott går till största delen till manliga idrotter och tjusiga sportanläggningar. Offentlig verksamhet sätts på undantag till förmån för eftergifter åt storfinansen. I männens värld är det hårddata som gäller. Det är viktigt att kunna sätta mätbara mått på tillvaron. Därför har vi också fått diskussionen om den offentliga sektorns bristande effektivitet. Mänskliga värden skall mätas, vägas och jämföras. Och det är mäns måttstock som skall gälla. Kvinnor äger 1 96 av världens rikedomar, men de utför 90 96 av arbetet, om man också räknar det oavlönade arbetet. Kvinnorna finns till stor del inom den offentliga sektorn, där de har de låga lönerna. Eftersom vi har fått leva med det manliga sättet att värdera samhället har vi också måst lyssna på de senaste årens klagomål på den offentliga sektorn. Män som aldrig satt sin fot i den kvinnodominerade vården vet att den är ineffektiv och olönsam och att den är i behov av rationalisering. Samma sorts män sitter i sina direktörsrum och bestämmer aktieutdelningar och nya fiffiga avdrag. Människor med likartade värderingar sitter också i regeringen och anser att det är väldigt viktigt att lönerna inom den offentliga sektorn marknadsanpassas, dvs. höjs. Ja, dvs., bara chefernas löner. Eftersom man samtidigt vill införa cashlimit-system och säger att ”om ni vill ta ut högre löner, så får ni ta det från verksamheten”, betyder det i klartext att de lägst avlönade halkar efter ytterligare. I går stod följande rubrik i en västerbottnisk, socialdemokratisk tidning: Staten vill öka löneskillnaderna. Kvinnorna utgör hälften av befolkningen — de utgör också hälften av arbetskraften, men kvinnorna är inte jämställda med männen. När regeringens ekonomiska politik går stick i stäv med målen om jämställdhet, då får jämställdheten maka på sig. Anna-Greta Leijon tog upp frågan om budgeten från jämställdhetssynpunkt och hänvisade till föräldraförsäkringen och den fulla sysselsättningen som exempel på att jämställheten är bra eller ökar. Den fulla sysselsättningen har ju med regeringens nuvarande politik flyttat tillbaka kvinnornas positioner från jämställdhetssynpunkt: löneklyftorna mellan kvinnor och män ökar; staten går före. Anna-Greta Leijon sade också att kvinnor i många länder har farit illa av den ekonomiska politik som förts där. Det håller jag med om, men jag menar att det påståendet i lika hög grad gäller kvinnorna i Sverige. Det är det som jag har försökt betona i mitt anförande. Vi i vpk vill ha ett kvalitativt annorlunda samhälle, ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och på att kvinnor och män är jämlikar. I vpk:s samhälle är det inte pengar och pengars avkastning som styr samhället utan människornas behov. Vi vet nämligen att det inte är kapitalet som arbetar utan levande människor av kött och blod. Det betyder också att vi tror på människans förmåga att forma sitt liv tillsammans med andra. Vi vet också att det i dag finns tillräckligt många som börjar ifrågasätta regeringens tredje väg mot egoism och marknadsekonomi och som i stället vill ha ett samhälle med solidaritet, jämlikhet och social rättvisa. Man kan faktiskt göra en hel del redan i dag om bara den politiska viljan funnes. En viktig och fullt möjlig sak att genomföra är en rejäl uppvärdering av kvinnors arbete och en förkortning av arbetsdagen till sex timmar med full lön. Vi vill också satsa mer pengar på barnomsorg och kvotera föräldraförsäkringen, för att garantera pappornas möjlighet att ta del av sina barns utveckling och som ett konkret bidrag till jämställheten. Vi fick dock inte stöd från socialdemokraterna på den punkten. Vi vill öka anslagen till spårbunden kollektivtrafik efter dom den är samhällsekonomiskt lönsam och nödvändig. Många fler förslag finns i våra motioner. Detta kostar pengar — mycket pengar — men om det finns gott om någonting i samhället i dag så är det pengar. Det är bara en fråga om hur de fördelas. I dag är det den internationella kvinnodagen, som sagt. Kanske kan man se det som ett gott omen att finansdebatten äger rum just i dag — inte för att kvinnorna har någon ekonomisk makt men som ett slags tecken inför framtiden, som ett tecken på något som håller på att hända i samhället. Det är nämligen hos kvinnorna som kreativiteten hos kvinnorna som kreativiteten och kraften finns. Det sker något runt om i världen. Det är kvinnor som engagerar sig för fred, som bokstavligen har besökt världens ledare och ställt frågor om fredsviljan i Den stora fredsresan. Det var kvinnor i Indien som var de första trädkramarna.Det gällde då att rädda regnskog. Det är kvinnorna som trots allt har visionerna, som ser helheten i tillvaron och som börjar se sitt värde och börjar ställa krav. Det är de kvinnor som har sin klassmässiga och känslomässiga bakgrund i arbetsklassen, som trycks ned både av kapitalet och av den manliga maktstrukturen som jag talar om. Medvetenheten ökar bland dem. Alltfler kvinnor är beredda att ta kamp för bättre villkor och ställa berättigade krav på lika värde. På samma sätt som arbetarklassen måste lita till sin egen kraft för att befria sig från kapitalismen måste vi kvinnor lita till vår egen kraft för att befria oss från patriarkatet. Sedan kan vi tillsammans bygga ett rättvist samhälle.